Herr talman! Bertil Fiskesjö har frågat mig dels om jag anser att det är acceptabelt att vanlig lag står i strid med föreskrifter i grundlagen, dels om regeringen har för avsikt att föreslå sådana förändringar av reglerna för löntagarfondernas styrelser att dessa bringas i överensstämmelse med föreskrifterna i grundlagen. Bakgrunden till frågan är att det enligt 11 kap. 9 § regeringsformen krävs svenskt medborgarskap för den som skall vara ledamot i styrelsen för en myndighet som lyder omedelbart under riksdagen eller regeringen. Bertil Fiskesjö har gjort gällande att lagen med reglemente för allmänna pensionsfonden strider mot grundlagen, eftersom den inte ställer upp något krav på svenskt medborgarskap för ledamöterna i löntagarfondsstyrelserna. Vidare har Bertil Fiskesjö med hänvisning till några domstolsavgöranden om utlämnande av allmänna handlingar frågat finansminister Kjell-Olof Feldt vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att få fondstyrelser och handläggare vid dessa att följa domstolsutslag och gällande lag. Frågan har överlämnats till mig. Under förarbetena till lagstiftningen om löntagarfonder tog lagrådet särskilt upp frågan om det med hänsyn till 11 kap. 9 § regeringsformen borde krävas svenskt medborgarskap för ledamöterna i löntagarfondsstyrelserna. Lagrådet uttalade då bl.a.: ”Allmänna pensionsfonden är en unikt utformad institution. Även om fondens förvaltande organ, fondstyrelserna, skulle anses ingå i den statliga förvaltningsorganisationen, låter sig styrelserna inte jämställas med de förvaltningsmyndigheter som anges i grundlagsstadgandet. De motiv som bär upp stadgandet talar också emot att detta skulle vara tillämpligt på fondstyrelserna.

Av regeringsrättens beslut framgår uttryckligen att avgörandena endast gäller frågan om fondstyrelsernas ställning vid tillämpningen av bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen. Enligt min mening föreligger det alltså inte någon sådan motsättning mellan grundlag och vanlig lag som Bertil Fiskesjö har gjort gällande. Det finns därför inte anledning att föreslå någon lagändring av det slag som Bertil Fiskesjö har ifrågasatt. Vad beträffar Bertil Fiskesjös andra fråga vill jag svara att det inte heller i det avseendet finns skäl för regeringen att vidta någon åtgärd. Jag utgår från att fondstyrelserna och deras anställda rättar sig efter gällande bestämmelser och domstolsavgöranden.

Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret på mina två frågor. Just den omständigheten att frågorna besvaras i ett sammanhang gör att jag kommer att korta ner mina kommentarer något vad gäller de olika frågorna. Den ena var ju ställd till Kjell-Olof Feldt. Med honom har jag vid ett tidigare tillfälle här i kammaren diskuterat fondernas allmänna status. Vid det tillfället menade finansministern att fonderna inte var att betrakta som myndigheter. Han hade svårt att förklara vad de egentligen skulle betraktas som. Men nu är det alltså fastlagt att de är myndigheter. Det innebär naturligtvis att fondernas styrelser skall rätta sig efter reglerna vad gäller offentlighet och sekretess. En del företrädare för fondstyrelserna har varit väldigt obenägna att ställa sig gällande regler till efterrättelse. Det har avsett bl.a. diarieföringen, där det antingen varit så att man inte känt till vilka regler som gäller eller också har man låtsats att man inte känt till dem. Det är mycken nonchalans som uppenbarats här genom att pressen har försökt utnyttja sin grundlagsenliga rätt att få se på diarierna. Det finns många exempel på mycket nonchalanta och konstiga uttalanden från företrädare för fondstyrelserna i denna fråga. Jag skall inte nu citera några sådana. Jag utgår ifrån att det efter justitieministerns uttalande på den här punkten i hans svar till mig skall bli ordning och reda även inom fondstyrelserna. Sedan kan jag naturligtvis inte underlåta att notera att det är något av ett ödets ironi att företrädare för de fonder som enligt upphovsmännen skulle vara ett medel att bryta in i affärsvärldens hemlighetsmakeri och slutna styrelserum visat sig för sin egen del vara sådana energiska försvarare av hemlighetsmakeri. Den andra frågan är egentligen viktigare. Den gällde reglerna för fondstyrelsernas sammansättning och deras förenlighet med grundlagen. Justitieministern sade att konstitutionsutskottet hade godtagit förslaget. Det är en sanning med stor modifikation. Man får säga: konstitutionsutskottets majoritet. Från oppositionens sida tog vi upp denna fråga i vårt särskilda yttrande i utskottsbetänkandet, på grundval av en motion som hade väckts av ledamoten av kammaren Allan Ekström. Här är det helt enkelt på det sättet att grundlagens bestämmelse är helt klar. Det är uttryckligen fastlagt att vad gäller styrelser som lyder direkt under regeringen skall ledamöterna vara svenska medborgare. Jag förstår inte hur man kan komma till någon annan slutsats än att detta måste gälla även för fondernas styrelser — de lyder ju direkt under regeringen, och ledamöterna är utsedda av regeringen. Jag är alltså mycket besviken på justitieministerns svar på denna punkt. Det måste ju vara så att man när man diskuterar lagar och lagtolkning i första hand utgår från texten, och om texten är helt klar behövs det ingen vidare tolkning. Och här är enligt min mening texten helt klar. Detta kan tyckas vara en liten detaljfråga, men enligt min mening är det ur principiell synpunkt en mycket viktig fråga. Jag vill upprepa att jag är mycket besviken på det svar som justitieministern har gett här, inte minst utifrån principiella utgångspunkter.

Herr talman! Jag vill börja med några ord i själva sakfrågan, alltså om utlänning skall kunna väljas till ledamot i löntagarfond. Jag undrar vad Bertil Fiskesjö egentligen är ute efter i sakfrågan. Vad är det som säger att en utländsk medborgare inte skulle kunna få förtroendet att representera samhället eller löntagarna i en fondstyrelse? Jag ser för min del inget rimligt skäl emot det. Motiven till förbudet för utländsk medborgare att vara ledamot i myndighetsstyrelse är hänsynen till rikets säkerhet och önskemålet att beslut som rör enskildas rättsliga ställning skall fattas av svenska medborgare, men dessa motiv gäller verkligen inte löntagarfondsstyrelserna. Detta i sakfrågan. När det gäller det formella och juridiken, kan en institution mycket väl tillämpa reglerna om allmänna handlingars offentlighet även om andra regler som gäller för myndigheter inte är tillämpliga på denna institution. Så är det med försäkringskassorna; så var det med skogsvårdsstyrelsen. Det är fel när Bertil Fiskesjö antyder att regeringsrätten har konstaterat att löntagarfondsstyrelserna är myndigheter i alla avseenden. Regeringsrätten har bara uttalat sig om fondstyrelsernas ställning när det gäller offentlighetsprincipen. Att det finns ett sådant här delat myndighetsbegrepp har f.ö. den parlamentariskt sammansatta förvaltningsutredningen anfört i sitt betänkande. Den erinrar om försäkringskassorna och säger att det finns flera organ som är utformade på detta unika sätt och nämner särskilt AP-fonden. Herr talman! Får jag sammanfatta: Lagrådet och riksdagen har sagt att utlänningsförbudet inte är tillämpligt på löntagarfondsstyrelserna. Varken regeringsrätten eller någon annan domstol har påstått motsatsen. Alla sakskäl talar för att förbudet inte bör vara tillämpligt.

Herr talman! Jag måste först säga att jag tycker att den första delen av justitieministerns replik var otillåtligt svag. Min fråga gällde ju inte om det är lämpligt eller ej att man har utländska medborgare i dessa styrelser. Det har i vart fall aldrig varit uppe till diskussion från min sida. Det är en helt annan fråga. Vad jag vill ha klarlagt är om grundlagen har följts på den här punkten, och det anser jag alltså att den inte har. Här är fastlagt att fondstyrelserna är myndigheter. Det finns i 11 kap. 9 § regeringsformen en regel om vilka som får ingå i myndigheters styrelser. Där står helt klart att styrelseledamöterna i sådan myndighet som lyder omedelbart under regeringen skall vara svenska medborgare. Det sägs ingenting om att det är olika för olika myndigheter, att det är fråga om myndigheter med speciella befogenheter eller något liknande. Det är ett generellt stadgande. De uttalanden som justitieministern här har gjort kommer nog att bli föremål för en ganska intensiv debatt.

Herr talman! Marianne Karlsson har frågat mig inom vilken tidrymd det är aktuellt för statsmakterna att starta det planerade polishusbygget i Linköping för att därigenom tillgodose det stora behovet av rationella polislokaler där. Polisväsendet har sedan förstatligandet tillförts ett stort antal nya polishus. Trots detta kvarstår ett visst behov av nya eller moderniserade lokaler för polisen. I likhet med Marianne Karlsson anser jag att det är önskvärt att polismyndigheten i Linköping får ett nytt polishus. Byggnadsstyrelsen har också i februari 1982 till regeringen lämnat över ett byggnadsprogram och begärt att få ett projekteringsuppdrag för en nybyggnad av en förvaltningsbyggnad i Linköping med lokaler för bl.a. polisen. Ärendet bereds f.n. inom regeringskansliet. Hänsyn måste därvid tas till bl.a. den statsfinansiella situationen, läget på arbetsmarknaden och andra angelägna byggnadsprojekt. Jag kan inte i dag säga när ärendet är färdigt att avgöras.

Herr talman! Hela poliskåren i Linköping och naturligtvis även jag själv har med spänning sett fram mot detta svar, som jag ber att få tacka för. Linköpings polisdistrikt är landets tionde största distrikt, men har förmodligen de sämsta lokalerna i hela landet. Det är trångt, omodernt och slitet. Lokalerna är usla — det tycker också yrkesinspektionen. Polisen är beroende av dispens för att kunna fortsätta arbeta i lokalerna och har tvingats begära nytt anstånd nu från årsskiftet som gäller t. v. Förra våren påpekade yrkesinspektionen ca 30 brister som måste åtgärdas. Som exempel kan jag nämna att de som jobbar i garaget på Gasverksgränd, med ett trettiotal bilar, inte ser dagsljus på hela dagen. Ventilationen är förbättrad, men takhöjden är för låg. Hos ordningspolisen på Repslagaregatan är omklädningsrummet ett f. d. cykelförråd i källaren. Där är det lågt i tak, trångt och omodernt. Kläderna får inte rum i skåpen. Motionskläder hänger på tork i ett skrubbliknande utrymme. Ett fåtal duschar och toaletter finns. Arresterna är omoderna. Det finns inga toaletter för besökare, utan de måste använda personalens. Någon handikappanpassning har inte gjorts. Polisen är utspridd på fyra adresser, nej, fem för resten, om man räknar med cykelförrådet på Klostergatan, där allmänheten skall söka sina försvunna cyklar. Allt detta låter otroligt, men det är sant. Samtliga problem kommer att kunna lösas när Linköping får sitt nya polishus på tomten vid Kungsgatan — frågan är bara när. Jag tackade tidigare för svaret, men jag har faktiskt inte fått något svar på frågan när polishuset kan tänkas komma till stånd. Justitieministern sade själv att byggnadsstyrelsen i februari 1982 hade överlämnat ett byggnadsprogram. Nu är det snart februari 1985. Det är väl ändå litet svagt — ursäkta att jag säger det — att justitieministern inte kan precisera någon tidpunkt, åtminstone ungefär, när vi kan tänkas få i gång polishusprojektet. Jag vill ställa frågan: Kan inte herr justitieministern åtminstone säga om det blir i år eller om det dröjer några år till? Det tar dock en god stund från projekteringen till det att bygget är klart.
Herr talman! Vi är rörande ense om att det vore önskvärt att få ett nytt polishus i Linköping, men situationen är ju att vi vid förstatligandet tyvärr övertog en hel del ganska dåliga lokaler. De har inte blivit bättre sedan dess. Efter förstatligandet har vi emellertid byggt omkring hundra nya polishus, och vi fortsätter detta mycket ambitiösa utbyggnadsprogram. Flera andra orter än Linköping har tyvärr motsvarande behov, och Linköping har ännu inte så att säga kommit i tur. På frågan om när detta kan bli aktuellt kan jag bara svara indirekt genom att säga att projektering och sådant också tar sin tid. Man får räkna med att det sedan ett projekteringsuppdrag lämnats tar uppemot två år innan huset kan stå färdigt.
Herr talman! Jag ber att få tacka för det kompletterande svaret. Jag vill gärna säga att jag hoppas att justitieministern trycker på så mycket som möjligt i det här ärendet, så att vi får vårt polishus i Linköping. För en tid sedan hade jag nöjet att tillsammans med justitieministern inviga ett nytt polishus i Mjölby, som har glatt oss mycket. Jag hoppas att nästa gång justitieministern och jag träffas i sådant sammanhang blir i Linköping.

Herr talman! Olof Johansson har ställt en rad frågor till mig om kärnkraftens avveckling. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Det råder inte någon oklarhet om regeringens inställning vad gäller kärnkraftens avveckling. De besked som har getts av den nuvarande regeringen och av det socialdemokratiska partiet är glasklara på denna punkt. Att kärnkraften skall avvecklas har slagits fast i alla energipolitiska propositioner som den nuvarande regeringen har lämnat. Det har också tidigare slagits fast i socialdemokratiska motioner och senast i det energipolitiska program som antogs i höstas av den socialdemokratiska partikongressen. Jag vill påminna om att det var efter en socialdemokratisk partimotion som riksdagen efter folkomröstningen beslutade att den sista reaktorn skall stängas senast år 2010. Självfallet kommer beslutet att avveckla kärnkraften att slås fast också i den energipolitiska proposition som regeringen avser att lämna i februari månad. Där kommer också en strategi för avvecklingen att redovisas. Den nuvarande regeringen har vidtagit åtskilliga energipolitiska åtgärder som redan har lett till väsentliga resultat. De insatser som nu görs för att snabbt minska oljeberoendet och lägga grunden för en ersättning av kärnkraften i form av energihushållning, fjärrvärmeutbyggnad, införande av ny teknik och nya energikällor samt forskning och utveckling utgör de första leden i en strategi för att avveckla kärnkraften. Konkreta åtgärder har således vidtagits för att möjliggöra avvecklingen. De stöd som samhället har lämnat till forskning och utveckling, till teknik för att ersätta olja och till energihushållning har i förening med de senaste årens investeringsprogram medfört att vi nu har tillgång till energiteknik som inom många områden har nått eller står inför ett tekniskt och kommersiellt genombrott. För flera andra energitekniker gäller att goda resultat är möjliga, men att utvecklingen är i ett så tidigt skede att några bestämda bedömningar inte nu kan göras. Beträffande hushållning och effektivisering liksom miljövänlig energiteknik går utvecklingen nu mycket snabbt. Vår ambition måste givetvis vara att för varje steg i utvecklingen fram till år 2010 säkerställa att bästa möjliga teknik på dessa områden utnyttjas. Det vore därför oklokt att nu lägga fast en detaljerad plan som även på lång sikt exakt låser hur avvecklingen skall ske. Det skulle minska våra möjligheter att driva på utvecklingen vad gäller hushållning och miljö. I stället bör en strategi för kärnkraftens avveckling utformas på ett sådant sätt att de beslut som successivt bör fattas för att förbereda och säkerställa kärnkraftens avveckling kan grundas på ett så aktuellt beslutsunderlag som möjligt. Utgångspunkten bör vara att kärnkraften ersätts för det första genom en effektivare elanvändning, för det andra genom användning av inhemska bränslen, sol m.m. i stället för el samt för det tredje genom nya elproduktionsanläggningar, dock endast i den utsträckning detta behövs för att komplettera de andra alternativen. Avvecklingen av kärnkraften bör förverkligas stegvis. Vid regelbundet återkommande avstämningar bör riksdagen med utgångspunkt i aktuellt beslutsunderlag fastställa de närmare riktlinjerna. Regeringen kommer i den energipolitiska proposition som jag nyss har nämnt att föreslå de åtgärder som bör vidtas under de närmaste åren för att förbereda kärnkraftens avveckling. En av Olof Johanssons frågor gäller under vilka betingelser beslutet att avveckla kärnkraften kan ändras. De åtgärder som har vidtagits under de senaste åren har gett sådana resultat att jag med stor trygghet kan säga att det med en målmedvetet genomförd strategi går att avveckla kärnkraften utan allvarliga effekter på ekonomi, sysselsättning eller miljö. Våra erfarenheter hittills säger tvärtom att vi kan göra väsentliga vinster på dessa områden. Inför folkomröstningen lovade samtliga partier att vara med och ta ansvar för att genomföra folkomröstningens resultat — vilket det än skulle bli. Det finns därför ingen anledning att ödsla kraft på att diskutera en ändring av det beslut som riksdagen har fattat med anledning av folkomröstningen. Det borde vara en självklarhet att samtliga partier står fast vid de löften de gav inför folkomröstningen. Jag kan dock konstatera att två av de borgerliga partierna nu börjat sväva på målet i fråga om avvecklingen av kärnkraften. Det finns således anledning att påminna om det gemensamma ansvar vi har för att fullfölja beslutet om att avveckla kärnkraften och om de utfästelser härvidlag som samtliga partier har gett. Kärnkraftens avveckling förutsätter en långsiktig och konsekvent genomförd energipolitik. Jag uppmanar därför till en konstruktiv diskussion för att uppnå en så bred samling som möjligt i det fortsatta arbetet med att förbereda och säkerställa kärnkraftens avveckling.

Herr talman! Jag tackar energiministern för interpellationssvaret. Energiministern har valt att i ett sammanhang besvara mina sju frågor. Det gör att jag i varje fall till att börja med väljer att kommentera svaret mera övergripande. Bakgrunden till mina frågor är, vilket jag också nämnt i interpellationstexten, ett par intervjuer som energiministern gett de senaste månaderna, där energiministern uttalat oro över hållfastheten i riksdagsbeslutet om kärn kraftens avveckling. På annat sätt är det inte möjligt att tolka intervjuerna. Den partipolitiska adressen var dessutom märklig, eftersom energiministern riktade sin kritik mot centerpartiet men inte mot de partier som i uttalanden ifrågasatt folkomröstningens resultat just i den här frågan. Låt mig konstatera att Birgitta Dahl i sitt svar på mina frågor å regeringens vägnar inte återkommer till den partipolitiska polemiken. Det uppskattar jag och tycker är klokt; den var nämligen missriktad och olämplig. Jag vill därför tacka särskilt för den sista meningen i interpellationssvaret: ”Jag uppmanar därför till en konstruktiv diskussion för att uppnå en så bred samling som möjligt i det fortsatta arbetet med att förbereda och säkerställa kärnkraftens avveckling.” Som Birgitta Dahl vet fördes konstruktiva diskussioner och debatter i EK 81 mellan våra båda partier, där centern representerades av bl.a. Börje Hörnlund. Det var centerpartiets vilja att genom en sådan diskussion försöka utröna om det fanns möjligheter till en gemensam hållning. Det gick inte vid det tillfället, och det är att beklaga. Med detta vill jag bara visa att den viljan har funnits hos oss hela tiden. Jag tror att det är viktigt att energiministern resonerar just så som hon gör i den sista meningen i interpellationssvaret och inte som i tidningsintervjuerna. Jag blev nästan litet orolig vid tanken att Birgitta Dahl behövde en extern slagpåse för att klara interna problem. Som Birgitta Dahl förstår följer jag med intresse också interndebatten inom socialdemokratin. Jag noterar självfallet att det också inom det socialdemokratiska partiet finns sådana som hotat med att återigen ta upp diskussionen om folkomröstningens resultat — t.ex. Bertil Whinberg, som numera dessutom är VU-ledamot inom partiet. Jag utgår dock från att Birgitta Dahl kan hantera det problemet. Kan tidningsintervjuerna vara till hjälp, är det alltid någonting gott — även om det i övrigt var dåligt ställt därvidlag. Men nog om detta. Under den senaste tidens debatt har det klargjorts att tre av riksdagens partier — centern, vpk och socialdemokraterna — står fast vid folkomröstningens resultat medan de två övriga riksdagspartierna svävar på målet, som energiministern uttrycker sig. Båda två vet vi att det utanför parlamentet finns grupper och personer som ibland har ganska låga tankar om politiska beslut — och det gäller kanske i ännu större utsträckning politiker. Det förs resonemang av innebörden att folkomröstningen bara var taktik, att den bara var ett sätt att rädda mesta möjliga när det gäller kärnkraften — ungefär så uttryckte sig Hans Blix en gång. Kommer tid kommer råd, menar man inom dessa grupper. Eftersom den sortens diskussion förekommer — ibland sticker man upp huvudet t.o.m. i bokform, exempelvis när det gäller den lobbybok som AB Svensk energiförsörjning tagit fram — är det viktigt att riksdagen hela tiden är på sin vakt. Det måste gälla över valperioderna. Det gäller relationen mellan väljare, partier och valda representanter. Det handlar om politikers trovärdighet. Frågan om kärnkraftens avveckling, eller det sätt på vilket vi hanterar den frågan, kan aldrig mera bli en ensidigt energipolitisk fråga. Det är i högsta grad en demokratisk fråga. Kärnkraftens avveckling har alltså i realiteten genom folkomröstningen och de förpliktande uttalanden som gjordes i det sammanhanget blivit en fråga av högre dignitet — att jämföra med en genom folkomröstning beslutad grundlag. Då är det naturligtvis särskilt allvarligt när fattade beslut ifrågasätts av de politiker som gett de förpliktande löftena och även när ansvariga tjänstemän i högt uppsatt ställning inom den statliga verksamheten torgför samma ifrågasättande. Det var av den anledningen som jag i min interpellation tog upp de aktuella problemen inom Vattenfalls ledning. Energiministern har inte uttryckligen svarat därvidlag, och det kan jag förstå. Vi får dock inte från statsmakternas sida vara så flata och undfallande att vi inte är beredda att markera lojalitetens gränser och krav. Lojaliteten kräver, enligt min uppfattning, att man inte använder sin position som anställd för att genom opinionsbildning motverka uppdragsgivarnas —i det här fallet svenska folkets — beslut. Energiministern anser att vi inte skall ödsla kraft på att diskutera en ändring av det beslut som riksdagen fattat med anledning av folkomröstningen — och gärna det. Men de som ifrågasätter beslutet måste rimligen inför medborgarna svara för sina eventuellt nya positioner. Som vi i centern ser det hela kan det här beslutet ändras enbart av den som fattat beslutet, nämligen svenska folket. Därmed blir detta inte en fråga för en enda valperiod eller för någon aldrig så klåfingrig potentiell regeringsbildare. Birgitta Dahl svarar egentligen inte på min direkta fråga. Därför skall jag upprepa den: Anser regeringen att förändringar av folkomröstningens utslag, så som det därefter uttolkats av riksdagen, förutsätter en ny folkomröstning? Sedan några ord om en del andra formuleringar i interpellationssvaret. Jag konstaterar att det kommer en möjlighet för de partier som svävar på målet att ta ställning, i och med att regeringen uppenbarligen avser att i den energipolitiska propositionen upprepa de tidigare ställningstagandena. Det är bra att så sker, och jag hade i och för sig inte väntat mig något annat besked på den punkten. Birgitta Dahl hänvisar till socialdemokratiska partimotioner som har lett till resultat i den här kammaren, men hon gör inte den hänvisningen när det gäller att ta fram en avvecklingsplan — där har ju socialdemokratin svävat på målet, om jag skall uttrycka mig snällt och försiktigt. Men jag tänker inte ta en sakdebatt om innehållet i avvecklingsplanen i dag. Jag tror nämligen att det är viktigt att avvakta den energipolitiska propositionen och då ta debatten, på den sakliga grund som jag utgår från kommer att finnas i det aktstycket. Jag vill sedan se på några av de grundläggande principerna, och då skulle jag vilja ställa frågan om propositionen kommer att följa det ungefärliga mönster som finns i rapporten från linje 2 inför folkomröstningen. Där ges en ganska detaljerad redogörelse för de åtgärder som måste vidtas vid de olika tidpunkter som det är fråga om. Där finns dessutom en ganska hård låsning i tidtabellen när det gäller enskilda reaktorers avveckling, men jag är som sagt mer intresserad av principen. Är det denna princip som regeringen också i fortsättningen vill verka för och som numera kallas strategi? Det finns en rad villkor som måste tillgodoses i det här sammanhanget. 1. Avvecklingsplanen skall fullfölja folkomröstningens och riksdagsbeslutens innebörd — det är självklart. 2. Planen måste ge klara besked, så att marknadens aktörer vet vad de har att rätta sig efter. Däri ligger en del av trovärdigheten. 3. Även om de planer som hittills diskuterats har byggt på bortre tidsgränser, måste vi slå vakt om en handlingsfrihet i det nära tidsperspektivet. Jag vill inte spekulera i nya Harrisburg-olyckor eller liknande, men vi måste ha en beredskap. Dessutom vet vi att av kommersiellt använda kärnreaktorer i världen, vilka dessutom hunnit avvecklas, har ingen reaktor — i varje fall återfinns inte något sådant i den statistik som jag har fått — gått i 25 år. Tiden pendlar i stället mellan några få månader och ca 20 år. Därför krävs en beredskap. 4. Det är avgörande att de system som påverkar marknadens aktörer med snabb verkan ställs in på att de medverkar till kärnkraftens avveckling. 5. Det krävs att konkreta åtgärder sätts in inom kort, dvs. omedelbart eller senast under nästa valperiod, för att vi skall få fram detta budskap och få i gång processen. Vi har under de senaste veckorna kunnat märka att om man går i fel riktning och t.ex. installerar en väldig massa elvärme för uppvärmning av bostäder och dessutom får en ordentligt kall period, innebär detta omedelbart en betydande påfrestning på vårt elsystem. Detta kan — utan att vi går in på några detaljer — utgöra en illustration av hur viktigt det är att inte låsa systemet.

Herr talman! Låt mig börja med att uttala en tillfredsställelse över det tonläge som Olof Johansson här har anlagt. Jag hoppas att det kommer att hålla genom de diskussioner som vi skall föra här under våren. Enligt vår uppfattning är det inte bara en grundläggande demokratisk fråga utan också en moralisk fråga att vi håller fast vid de löften som vi har gett. Jag vill bara säga att jag finner det fullständigt onödigt att ens spekulera om formerna för att riva upp folkomröstningsbeslutet. Jag anser för det första att det är moraliskt och demokratiskt omöjligt att göra det, för det andra att det inte finns någon som helst anledning — av praktiska, tekniska eller andra skäl — att göra det. Tvärtom har utvecklingen efter folkomröstningen visat, som jag framhöll i min inledning, att detta beslut kommer att kunna genomföras så att vi kan känna större trygghet nu än vad vi då kunde göra. Det är riktigt, som Olof Johansson sade, att det i EK 81 fördes en diskussion mellan våra två partier om möjligheten att nå en gemensam skrivning. I sin interpellation har Olof Johansson lagt skulden för att det inte var möjligt på socialdemokraterna och ordföranden. Jag vill med förlov sagt hävda att detta inte är riktigt. Vi vet att Börje Hörnlund gick till sitt parti med en skrivning som han var överens med socialdemokraterna om och som i stort sett överensstämmer med de skrivningar som nu återfinns i EK 81. Börje Hörnlund kom tillbaka och hade fått nej från sitt parti till att gå med på en sådan uppgörelse. När det sedan gäller sättet att fullfölja folkomröstningsbeslutet, den konkreta frågan om vad en avvecklingsplan eller en strategi för avvecklingen innebär och hur vi har levt upp till och avser att leva upp till de förslag och löften som vi från linje 2 och socialdemokratin ställde ut i samband med folkomröstningen vill jag säga följande till Olof Johansson. Vi står för en stegvis strategi, där vi steg för steg tar oss fram till de riktiga besluten. Det gladde mig att höra att Olof Johansson också talade för det i dag — det gör centern inte alltid. Det var just på denna punkt som Börje Hörnlund inte fick tillåtelse av sitt parti att göra upp med socialdemokraterna i EK 81. Jag har vid åtskilliga tillfällen, senast i dag på morgonen, i samband med att vi nu arbetar med propositionen gått igenom linje 2:s avvecklingsplan. Jag har kunnat konstatera att vi nu befinner oss i ett läge där vi inte bara har genomfört punkter som vi hade tagit upp för perioden fram till 1985 utan i själva verket håller på med och kan se resultat på områden som i planen var förlagda till perioden 1985-1990 och t.o.m. in på 1990-talet. Vi kommer att redovisa detta i propositionen. Av skäl som Olof Johansson väl känner till kan jag inte gå in i detalj på hur propositionen kommer att läggas upp. Jag vill avsluta detta inlägg med att ta upp den mycket allvarliga bakgrunden till de uttalanden som jag har gjort på senare tid och som Olof Johansson vid andra tillfällen och i interpellationen har kallat partipolitiskt käbbel. Jag har aldrig ifrågasatt centerns eller för den delen kds egen ärliga vilja i kärnkraftsfrågan. Det som ger anledning till oro är någonting helt annat, nämligen att centern och kds detta år tänker ge sig in i ett regeringssamarbete, om de vinner valet, med två partier, varav det ena i dag öppet är emot att fullfölja folkomröstningsresultatet och det andra uttalar tvivel. Detta oroar mig, inte bara på den traditionella grunden att man kan se framför sig uppslitande strider, handlingsförlamning och en regering som präglas av detta på samma sätt som under perioden 1976-1982. Det är också så, trots att det finns en klar majoritet i riksdagen för att fullfölja folkomröstningsbeslutet, att en sådan här regering inte kommer att kunna utnyttja det. Detta oroar mig, och därför måste jag ställa några frågor till Olof Johansson på hela svenska folkets vägnar. Har centern och de övriga borgerliga partierna ett gemensamt program i energifrågan som innebär att folkomröstningsresultatet skall fullföljas? Varför har det i så fall inte offentliggjorts inför den rivstart som Ulf Adelsohn talar om? Och om något sådant program inte finns, kommer ett sådant att presenteras före valet, så att väljarna skall få veta vad som kommer att gälla? Om vidare inte heller det kommer att ske måste jag fråga: Innebär det att Thorbjörn Fälldin och centern har lovat att slåss för en borgerlig valseger och en borgerlig regering utan att ha fått klara utfästelser från de andra partierna i den här frågan? Vilka villkor kommer centern att ställa för att inträda i en borgerlig regering? Kommer det att gå som 1976, när Thorbjörn Fälldin med stor moralisk indignation förklarade, att ingen statsrådspost var så åtråvärd för honom att han skulle offra partiets och sin övertygelse i kärnkraftsfrågan, och därefter på alla punkter lade ned vapnen för de andra partierna? De här frågorna är särskilt befogade eftersom det nya efter 1976 är dels att moderaterna och folkpartiet öppet talar för en annan linje, dels att moderaterna i dag är den helt dominerande kraften i de borgerliga partierna. Detta, herr talman, är bakgrunden till de uttalanden jag har gjort. Skulle det vara så att centern utan att ha fått klara garantier från de andra partierna driver de här frågorna i valrörelsen på ett sådant sätt att man inbillar kärnkraftsmotståndare att en röst på centern är en röst på kärnkraftsavveckling, måste det dess värre kallas för bedrägeri. Jag väntar, herr talman, på klara och raka svar från Olof Johansson.

Herr talman! I interpellationsdebatter är det vi riksdagsledamöter som har privilegiet att ställa frågorna och statsråden som svarar. Men jag erkänner utan vidare att en av mina avsikter med denna interpellationsdebatt var att ta Birgitta Dahl ur en del villfarelser som hon uppenbarligen har, såsom hon visade i den senare delen av sitt inlägg. Jag tycker att det är viktigt att klara ut att den här frågan genom folkomröstningen har som jag sade i min kommentar tidigare, lyfts upp på en nivå där den inte kan hanteras på vilket sätt som helst i regeringsförhandlingar. Jag hade hoppats att Birgitta Dahl skulle säga att förutsättningen för att man skall kunna ändra någonting i energipolitiken i det här avseendet är en ny folkomröstning. Jag fick inget sådant besked, och det tycker jag är synd, för enligt vår uppfattning är så förhållandet. Därmed har vi också givit ett budskap till alla som vill lyssna, även vid andra politiska majoritetsförhållanden i kammaren. Vidare vet Birgitta Dahl mycket väl att vi inte lägger fram några gemensamma program. För det första har vi tre olika partier på den icke-socialistiska sidan, och det tänker vi hålla på också i fortsättningen. Genom att energipolitiken också i det här avseendet nu kommer på bordet före valet, med en deklaration om det gamla beslutet, fattat under en icke-socialistisk regering och med en icke-socialistisk majoritet, får vi för det andra veta om de andra partierna har ändrat sig eller ej. Därmed bör det inte finnas några som helst oklarheter kvar i sakfrågan, varken hos Birgitta Dahl eller hos någon annan. Det är därför detta är så viktigt! Det är därför jag har interpellerat — för att få en helt klarläggande diskussion, så att vi vet vilka spelreglerna är. Men det var synd att jag inte fick något besked beträffande regeringens och den övriga socialdemokratins syn på en eventuell förändring. T. o. m. Bengt Westerberg har sagt att det behövs en ny folkomröstning på den här punkten om man skall ändra ett beslut som svenska folket har fattat — med de förpliktande uttalanden som de politiska partierna gjorde i det sammanhanget. Det finns mycket att bemöta i den bild av vad som hände 1976 som Birgitta Dahl har gett. Det kan jag återkomma till. Men på den här punkten kan det, Birgitta Dahl, rimligen inte finnas några oklarheter kvar.

Herr talman! Efter Olof Johanssons senaste inlägg står det plötsligt klart för mig varför det är så viktigt för Olof Johansson att få svar på frågan om folkomröstning. Centern klarar helt enkelt inte av regeringsförhandlingarna i denna fråga med de andra borgerliga partierna och vill ha vår hjälp i den frågan. Den hjälpen tänker vi inte lämna! Och vi har ingen anledning att göra det. Så länge vi har en socialdemokratisk regering har vi nämligen en regering som arbetar för att genomföra folkomröstningsresultatet, och som i det arbetet kan räkna med stöd från en majoritet i riksdagen samt är den enda garantin för att det arbetet skall kunna fullföljas med kraft och beslutsamhet. Jag vill också säga att centern inte kan friköpa sig genom att säga att riksdagen fattar beslut i vår. Det beslutet skall ju fullföljas — och fullföljas med kraft! Och hur skall det gå i en eventuell regering där endast en minoritet helhjärtat stöder det beslutet? Skall det vara nödvändigt för oss — såsom beträffande år 2010 — att väcka motion i riksdagen för att kunna utnyttja majoriteten? Hur skulle det vidare stämma med parlamentarismens regler om riksdagen fattar majoritetsbeslut och energipolitiken sedan drivs på det sättet att en del av regeringsunderlaget röstar med oppositionen? Hur skall det gå? Sedan vill jag bara konstatera att det är rätt att Olof Johansson, som är den som frågar mig här i dag, kan låta bli att svara på de mycket allvarliga frågor jag ställde om vad ett borgerligt regeringsalternativ innebär på den här punkten. Men, herr talman, tystnaden är avslöjande nog!

Herr talman! Uppriktigt sagt tycker jag att Birgitta Dahl spårar ur. Den här debatten var bra så länge hon höll sig till sakfrågan. Vi är inte beroende av något stöd från er socialdemokrater utöver den position ni redan har intagit. Såsom jag har anfört i min interpellation finns det en majoritet, och en helt förändrad parlamentarisk situation i Sveriges riksdag i förhållande till 1976-1978, då ni — för att skapa största möjliga förvirring — drev en linje mot den dåvarande regeringen och för största möjliga kärnkraftsutbyggnad. Det var den situationen jag hade att hantera som energiminister. Den situationen har radikalt förändrats genom folkomröstningens resultat. Därför är det viktigt att få konfirmera än en gång att folkomröstningsresultatet ligger fast — och att det gör det här i riksdagen i vår. Jag hoppas att riksdagsbehandlingen fullständigt klart kommer att visa att det finns en bred parlamentarisk majoritet för att fullfölja kärnkraftsavvecklingen. Och därför kommer den majoriteten — såvitt på oss ankommer — att finnas också efter valdagen 1985. Därom kan Birgitta Dahl vara fullständigt övertygad. Det är inte min uppgift att antecipera vare sig valresultat eller eventuella därav följande regeringsprogram. Det är därför jag inte svarar på det slags frågor som Birgitta Dahl ställer. Det är därför, inte på grund av att jag i något avseende skulle vara tveksam om vårt partis hållning i den här frågan — vare sig före eller efter valdagen 1985. Vi har för det första stämmobeslut — jag skulle kunna dra det här. Vårt högsta beslutande organ beslutade i somras att begära en avvecklingsplan. Självfallet kommer vi att fullfölja detta beslut. Stämmer inte den strategi som Birgitta Dahl här tidigare talade om med vår ambitionsnivå kommer vi naturligtvis att, så långt ett oppositionsparti kan, utarbeta vårt alternativ. För det andra har vår riksdagsgrupp så sent som omedelbart efter det att EK 81 hade kommit ut gjort ett uttalande i den här frågan där vi fullföljer partistämmans beslut. Det finns alltså inte någon som helst grund för Birgitta Dahl att ifrågsätta vår strävan i det här fallet. Glöm som sagt inte bort att det var ni som så förändrade er position i den här frågan att den parlamentariska majoriteten här i kammaren plötsligt blev för avveckling av kärnkraften och inte emot!

Herr talman! Nej, Olof Johansson, det har framgått av vad jag tidigare har sagt att jag inte ifrågasätter vare sig centerns egen inställning eller det faktum att det finns en majoritet för att fullfölja folkomröstningsresultatet. Det som ger oss anledning till oro är någonting helt annat, nämligen att om vi skulle få en borgerlig regering skulle denna majoritet inte kunna utnyttjas med mindre än att oppositionen slår sig ihop med ett minoritetsparti i regeringen. Åtminstone är det vad man måste vara orolig för så länge vi inte har fått enständiga försäkringar om att alla de tre borgerliga partierna står helhjärtat bakom folkomröstningsresultatet och de åtgärder som krävs för att fullfölja det. Och någon sådan försäkran existerar ju inte! Tvärtom förekommer helt andra uttalanden från två andra borgerliga partier som tillsammans kan bestämma — i en borgerlig regering — att de inte längre anser det nödvändigt att hålla fast vid det beslutet. Det är det som oroar oss, jämte det faktum att Thorbjörn Fälldin den senaste tiden mycket klart deklarerat att det inte blir något gemensamt borgerligt valprogram före valet — det sade ju Olof Johansson också; ni tänker ju vänta till efteråt. Det enda vi då har att rätta oss efter är erfarenheterna av hur det har gått till tidigare. Det är ju faktiskt så — inte att ni har ändrat uppfattning men att ni har böjt er för de andra partierna för att kunna bilda regering; det var ju själva förutsättningen för att t.ex. den borgerliga regeringen 1976 skulle kunna komma till stånd. Därför, herr talman, är detta inte något enkelt partipolitiskt käbbel, utan den fråga som jag ställde till Olof Johansson och centern är en mycket allvarlig moralisk fråga som jag nu upprepar.

Herr talman!

När temperaturen steg i energiministerns anförande, gick hon vidare och påstod att ett parti var öppet emot ett fullföljande av folkomröstningens resultat. Till slut var det visst två partier som var öppet emot. Dessförinnan hade hon talat om att detta är en demokratifråga och en moralisk fråga. Visst är det en moralisk fråga också hur man presenterar situationen just nu. Såvitt jag kan förstå är läget det att alla riksdagspartier fortfarande står fast vid utfästelsen att respektera folkomröstningens resultat. Men efter folkomröstningen har det fattats en rad riksdagsbeslut. Nu försöker energiministern och även Olof Johansson att väva ihop folkomröstningens resultat och de riksdagsbeslut som har fattats och få detta till att några partier skulle sväva på målet eller svika givna utfästelser. Om Birgitta Dahl inte vill tro på mig, kan hon läsa en partimotion från moderata samlingspartiet, som har lämnats in i dagarna och där man upprepar utfästelsen att respektera folkomröstningens resultat. Jag är övertygad om att inget parti svävar på målet därvidlag. Däremot tycks vi inte alls vara överens om vad som är folkomröstningens resultat. Man talar mycket om riksdagsbeslut. Sådana ändras ofta som vi vet. Det väcks ett par tusen motioner i denna kammare varje år, och de flesta av dem innehåller förslag om ändring av tidigare riksdagsbeslut. Jag minns inte om det beträffande kärnkraftens avveckling finns några konkreta motionsyrkanden om ändring av tidigare riksdagsbeslut. Men i debatten har det framskymtat att vi från moderata samlingspartiet beträffande vissa detaljer har den uppfattningen att tidigare fattade riksdagsbeslut är olyckliga liksom också formuleringar av motiveringar för avstyrkanden av motioner. Tvisten gäller alltså egentligen bara detaljer, t.ex. kärnvärmereaktorn Secure, som vi från moderat håll inte anser på något vis ingick i folkomröstningen. Vi har sagt att den bör få förekomma och att det vore lyckligt för land och folk. Även årtalet 2010 är tydligen heligt. Men det är inte heligare än andra riksdagsbeslut. Det beslutet fattades mot bakgrund av en uppgift i en proposition om att den tekniska livslängden för ett kärnkraftverk ansågs vara ca 25 år. All expertis på området har sedan sagt oss att denna uppgift inte är korrekt. Den tekniska livslängden är sannolikt ca 40 år. Därför kan man fråga sig om ett riksdagsbeslut grundat på uppgiften om en teknisk livslängd på 25 år möjligen är fattat på felaktiga premisser. Eller är det så heligt att det inte går att ändra ett sådant beslut? Nu tycks energiministern ha rivit upp denna debatt för att påvisa att moderaterna och centerpartiet har olika uppfattningar i en del detaljfrågor. Men uppenbarligen står båda partierna fast vid utfästelsen att respektera folkomröstningens resultat. Om de sedan har olika uppfattningar i någon detaljfråga, är detta snarast en garanti för att partierna vid en eventuell gemensam regeringsbildning inte kommer att föreslå någonting som strider mot folkomröstningens resultat.

Herr talman! Att jag går upp i den här debatten beror på att energiministern gav en väl enkel beskrivning av de diskussioner som fördes mellan centern och socialdemokraterna i EK 81. Det var ju en lång process, där ett antal olika saker diskuterades. På slutet — det var allra sista dagen — hade jag för min del ett konkret bud förankrat och hade också ett visst gehör för det, men tyvärr nådde vi inte varandra. Om vi gjort det, hade debatten i dag varit onödig. Men jag vill säga till Birgitta Dahl att regeringen har chans att nu lägga fram ett förslag som får en bred majoritet vid vårriksdagen och på det sättet bli historisk. Det är egentligen bara att följa upp allt vad jag hörde Birgitta Dahl och andra företrädare för linje 2 diskutera under en tid då Birgitta Dahl inte var energiminister utan framträdande i linje 2. I boken av Kalle Karlsson som Olof Johansson berörde kan man läsa en intervju med Sydkraftchefen som säger så här — fritt återgivet: Vi är inte rädda. Vi kommer att få behålla kärnkraften så länge man bara diskuterar datum för sista reaktorn. Med det menas att blir det inte en lång och stabil avvecklingsperiod, uppstår sådana bekymmer att då är de som tillhör kraftverksetablissemanget inte rädda. Det var just den delen det gällde på slutet av vår diskussion, när vi inte riktigt nådde varandra. Som sagt: Birgitta Dahl har möjligheter i vår, tycker jag, att lösa problemet på ett stabilt sätt, så som diskuterades under tiden närmast före folkomröstningen.

Herr talman! Karl Björzéns inlägg var, tycker jag, liksom moderaternas och folkpartiets reservation till EK 81 och också en artikel som Karl Björzén nyligen publicerat i jag tror det var Vestmanlands Läns Tidning, ett väldigt talande exempel på vilken typ av stridigheter som skulle bryta ut i en eventuell borgerlig regering. Det är ju ordvrängeri som Karl Björzén och andra moderater ägnar sig åt, när de å ena sidan säger att de står fast vid folkomröstningsresultatet och å andra sidan påstår att den och den saken är bara detaljer som man inte behöver bry sig om. Med tanke på det som föregick folkomröstningen och det syfte vi hade att använda folkomröstningen för att slita en väldigt svår konflikt i samhället, med hänsynstagande till de olika gfupper som fanns, har vi faktiskt anledning att betrakta de riksdagsbeslut som fattades med anledning av omröstningen som mer heliga än andra. Det gör vårt parti och det tror jag att centern också gör. Karl Björzéns inlägg var ett bevis för att det gör inte moderaterna. Då kan ni inte, Karl Björzén, komma och påstå att det skulle vara problemfritt att klara den här frågan i en borgerlig regering, än mindre att vi med en borgerlig regering skulle ha en garanti för att folkomröstningsresultatet fullföljs med kraft och beslutsamhet. Sedan vill jag säga till både Börje Hörnlund och Olof Johansson att vi kommer verkligen att anstränga oss att utforma förslagen till de beslut som riksdagen skall fatta i vår på ett sådant sätt att det går att uppnå breda majoriteter. Vi gjorde ansträngningar i den riktningen när vi ändrade på kärnsäkerhetslagstiftningen, och jag tycker att vi lyckades bra. Jag vill påminna om att det berodde på att det var fler än vi som ansträngde sig. Även de andra partierna gjorde det. Och detta kommer att krävas även i vår. Om min beskrivning av situationen i EK 81 var otillräcklig var också Börje Hörnlunds det. Jag hoppas inför vårens arbete att centerpartiet kommer att visa större öppenhet än vad det gjorde i slutskedet när frågan gick till diskussion i riksdagsgruppen.

Det kommer an på alla inblandade att anstränga sig om vi skall lyckas med att uppnå denna breda enighet i vår.

Herr talman! Jag tror det är viktigt att vi så litet som möjligt försöker misstänkliggöra varandra om de goda föresatser som energiministern har inför vårens energipolitiska beslut skall kunna förverkligas. Jag tror också det är viktigt att vi talar i klartext och öppet i detta sammanhang. Vi har våra olika meningar kvar. Våra grundläggande värderingar har inte förändrats. Men jag har respekterat Birgitta Dahl därför att hon vid upprepade tillfällen klart och tydligt har deklarerat att hon och hennes parti står fast vid folkomröstningens resultat. Det innebär inte att man slänger alla tidigare värderingar om energikällan kärnkraft över bord. Då borde det också vara ganska klart att vi kan gå tillbaka till historien. Vi har haft en folkomröstning. Vi har haft riksdagsbeslut baserade på två propositioner, 1979 81:90. Dessa riksdagsbeslut, baserade på folkomröstningen, är självklart förpliktande för oss. Jag bara noterar att det faktiskt var icke-socialistisk majoritet i den svenska riksdagen vid den tidpunkten.

På den punkten är vi uppenbarligen överens i de övriga partierna, alltså bortsett kanske från moderaterna. Därmed borde ju detta inte vara något parlamentariskt problem i något avseende. Jag går inte djupare in på den delen av diskussionen. Jag tror inte det behövs. Det finns en bred politisk majoritet i det avseendet. När centern har tagit ställning i dessa frågor har centern gjort det med förutsättningen att regeringen lägger fram en plan för kärnkraftens avveckling, så att riksdagen kan fatta beslut i denna fråga under våren 1985. Vi har också förutsatt att det måste finnas konkreta inslag i denna plan, eller vad man nu vill kalla det för, som sätter i gång processen. Planen i sig själv är ju inget självändamål. Den måste ju leda fram till någonting som konkret påverkar verkligheten. Jag tror att detta gör det största intrycket på vad jag har kallat marknadens aktörer, de som inte representeras direkt här i kammaren, men som har stor betydelse för energipolitikens tillämpning ute på fältet. Här inkluderas även statliga aktörer. Därför ställde jag frågan om Vattenfall. Det är inte oviktigt vilken inriktning, vilken ledning och vilken lojalitet som finns inom det statliga Vattenfall, när ett sådant här långsiktigt och ganska svårt beslut skall verkställas. Jag tror att det är viktigt att vi klargör detta från riksdagen sida. När det sedan gäller konkreta steg får vi naturligtvis ta upp en diskussion efter det att propositionen har lagts fram. Tidigare har jag frågat Birgitta Dahl om det dokument som publicerades den 13 februari 1980 före folkomröstningen om en avvecklingsplan från linje 2 — eller vad man nu vill kalla det. Det rörde sig ju här om ett handlingsprogram omfattande femoch tioårsperioder. Ligger detta program fast även då det gäller reaktoravvecklingen? Om så är fallet borde vi kunna vara varandra betydligt närmare beträffande den frågan än vi egentligen var när det gällde EK 81. Problemet var ju också, vilket bör nämnas, att kärnkraftens hanterare och anhängare ute på fältet lanserade teorier, som jag vet att Birgitta Dahl har tagit avstånd ifrån, om att man skall ”fösa” ihop avvecklingen till en kort period strax före år 2010. Både energiministern och jag vet att detta verkligen skulle vara att skapa problem. Att i princip bygga upp två parallella elsystem, varefter man skall försöka avveckla det ena, är lättare sagt än gjort. På denna punkt hade jag hoppats att få bättre preciseringar från energiministern än jag fått tidigare. En annan sak: Jag misstänkliggör inte det socialdemokratiska partiet. Jag konstaterar bara att den socialdemokratiska utredningsordföranden i EK 81 inte lyckades samla trupperna — det var det jag avsåg.

Herr talman! Jag gick upp i denna debatt, eftersom både energiministern och Olof Johansson inledningsvis ifrågasatte bl.a. moderaternas beredvillighet att stå fast vid utfästelsen att respektera folkomröstningsresultatet. Jag förklarade att moderaterna har bekräftat i en partimotion att moderaterna naturligtvis är beredda att stå fast vid löftet att respektera folkomröstningsresultatet. Nu sade Birgitta Dahl att detta bara var ordvrängeri från min sida. Men på tal om ordvrängeri undrar jag om inte energiministern bör fundera över sin egen version av det hela. Hon talade nämligen om folkomröstningsresultatet på ett sätt som visar att hon i detta uppenbarligen inbegriper en rad frågor som gäller riksdagsbeslut och som rimligen inte kan sägas ha samband med folkomröstningen som sådan. Jag kan bara upprepa vad jag har sagt för moderaternas räkning: Vi kommer att även fortsättningsvis respektera folkomröstningsresultatet, men vi uppfattar tydligen innehållet i folkomröstningen annorlunda än Birgitta Dahl och även centerpartiet. Jag ifrågasätter värdet av det högstämda talet om demokrati och moralisk plikt i detta fall — med tanke på hur Birgitta Dahl uttalade sig om folkomröstningsresultatet.

Herr talman! Det är bra att Karl Björzén tydliggör vad vi skulle stå inför med en borgerlig regering. Det är alldeles uppenbart att tiden då skulle tas upp av den här sortens diskussioner. Jag tror inte att jag ens behöver fråga Olof Johansson eller Börje Hörnlund, för det är självklart att centern inte betraktar årtalet 2010 eller frågan om Secure som betydelselösa detaljer och tolkningsfrågor. Men då skulle man alltså uppta tiden med att diskutera i stället för att föra en kraftfull och målmedveten politik. Den här historien tar emellertid inte slut i och med de beslut som jag hoppas att vi kommer att fatta i vår om kärnkraften och energipolitiken, utan den skall fullföljas och nya förslag skall läggas fram. Som Olof Johansson sade skall klara signaler ges till aktörerna. Hur i all sin dar skulle det gå till med en regering som domineras av personer som resonerar som Karl Björzén? Det är ju riksdagen och regeringen som lägger fast riktlinjerna, som alla har att rätta sig efter. Det är de som skall ge de klara signalerna. Det har vi lyckats med under den tid som vi haft en socialdemokratisk regering. Så var det inte dessförinnan. Förutsättningarna för att det skall fortsätta på detta sätt är uppenbarligen att vi även efter valet i år har en socialdemokratisk regering. Så till det andra som Olof Johansson tog upp, nämligen förutsättningarna för att få en bred majoritet för de beslut som skall fattas i vår. För det första gällde det en realistisk och kraftfull strategi för hur vi skall gå vidare och på vilka punkter det kan finnas motsättningar oss emellan. Jag börjar med att än en gång erinra om vad jag sagt tidigare i debatten, nämligen att vi mycket noggrant gått igenom linje 2:s avvecklingsplaner vid skilda tillfällen. Vi kan konstatera att vi nu fram till 1985 kommit längre än vad vi lade på oss själva som uppgift då det gäller avvecklingsplanen. Vi håller redan på med sådant som ligger längre fram i tiden än vad det förutsågs att man skulle klara fram till 1985 — ända in på 1990-talet. Det betraktar vi som ett mycket betydande och glädjande framsteg. Det är det som gör att jag kan säga att jag känner stor trygghet inför möjligheterna att klara detta. Men det finns ett annat problem, och det var också det som gjorde att diskussionerna sprack i EK 81. Riksdagen har vid flera tillfällen lagt fast — och det stod också på exempelvis linje 2:s valsedel i folkomröstningen — att säkerhetsfrågorna skall vara avgörande för i vilken takt och vid vilken tidpunkt olika reaktorer skall tas ur drift. Centern ville ha något annat genom att ensidigt matematiskt lägga fast det här, med förbigående av säkerhetskraven. Jag hoppas att vi skall kunna resonera oss fram till ett gemensamt ställningstagande. Det skulle vara mycket bra. Jag vill betona att det från socialdemokratins sida anses aldrig kunna bli fråga om att med politiska beslut styra säkerhetsmyndigheternas ställningstaganden. För det andra gällde det detaljeringsgraden i fråga om planerna på mycket lång sikt. Det har jag kommenterat i mitt interpellationssvar. Vi anser att man skall stå fast vid de långsiktiga målen med stor bestämdhet och att man skall ha hög detaljeringsgrad på kort sikt. För det man skall göra på längre sikt måste man emellertid hålla öppet, för att kunna ta till vara erfarenheterna och driva på utvecklingen. Detta gäller inte minst hushållning och miljö. På den punkten har centern hittills intagit en, tycker vi, stelbent hållning. Jag hoppas att vi också där skall kunna resonera oss fram till en lösning. För det tredje: Den punkt som det sprack på efter det att man tidigare hade varit överens gällde om man skulle hålla öppet eller inte för att kunna utnyttja sådana alternativ för elproduktion som vattenkraft, ifall det skulle bli nödvändigt för att klara kärnkraftsavvecklingen. Vår ambition är självfallet att klara så mycket som möjligt med hushållning och med alternativ energi, men vi intar inte den bekväma hållning som centern tyvärr slutligen intog i EK 81: att säga att man inte behöver fundera över det. När man intar denna hållning och t.o.m. vill förbjuda att sådana alternativ studeras, riskerar man att försätta sig i en tvångssituation, så att man inte kan genomföra kärnkraftsavvecklingen. Detta var de tre punkter där samarbetet sprack. Jag hävdar bestämt att det var synd och onödigt. Centern kunde ha kostat på sig en mer ambitiös attityd —så som Börje Hörnlund länge själv var beredd att göra men inte fick för sin riksdagsgrupp och sin partiledning.
Herr talman! Den där sista slängen var onödig, Birgitta Dahl. Börje Hörnlund har själv gett sin version av detta, och den stämmer inte med Birgitta Dahls. Börje Hörnlund var med vid förhandlingarna, men det var inte Birgitta Dahl. Sedan är det självklart att vi inte är beredda att besluta någonting med förbigående av säkerheten. Det är ett slarvigt uttalande Birgitta Dahl gör, och det kan hon egentligen inte mena. ”Säkerheten främst” har hela tiden varit vår linje.

Detta har hela tiden varit vår linje. Man får inte agera så att man låser fast sig, när man vet att intressenterna vill behålla och använda det utrustningskapital som byggts upp så länge som möjligt, av ekonomiska skäl och därför att de tror på kärnkraften. Sedan avvecklingsbeslutet är fattat är det inte en rimlig hållning från samhällets synpunkt. O. K.-det är meningslöst att nu diskutera detaljeringsgraden mera exakt. Jag tycker det är bra att vi har kommit bort från den ”etikettdebatt” som har florerat tidigare om planering med förnuft, stalinistisk planering och allt möjligt sådant. Vi kan lämna den saken och ta ställning till det när propositionen föreligger. Jag noterar att åtskilliga remissinstanser har konstaterat vad vi har sagt, nämligen att EK 81 inte har lagt fram den avvecklingsplan som vi alla var överens om att den skulle ta fram. Jag kan t.ex. hänvisa till Foas remissvar i det avseendet. När det slutligen gäller vattenkraften är det bara att konstatera att risken med den hållning som socialdemokraterna har intagit i den frågan är att man får både—-och. Det finns inte parlamentarisk majoritet för att bygga ut någon av de stora älvarna, säger socialdemokraterna — alltså går man in för de små partiella utbyggnaderna, utan att för den skull stänga möjligheterna att bygga ut någon av de stora älvarna. Alltså förespråkar man båda strategierna. Den inställningen kan vi heller aldrig inta, utan vi har röstat för att en del mindre vattendrag kan byggas ut även i fortsättningen, och det håller vi fast vid. Men de är marginella i det här sammanhanget. Herr talman! Jag tror att det är viktigt att vi för en sådan här debatt, som i vissa avseenden är mycket klargörande. Vi har bl.a. diskuterat vad som är detaljer för olika partier. Jag vill bara sluta med att säga att vi för vår del ville att avvecklingen av kärnkraften skulle ske betydligt tidigare än år 2010, men vi respekterar folkomröstningens resultat — detta är för oss ingen detalj, och alla förstår varför, efter den energipolitiska strid vi har haft i det här landet. Inte heller Secure, som trots allt är en reaktor, är någon detalj för centerpartiet och kommer aldrig att bli det.
Herr talman! Under denna interpellationsdebatt har en debatt utspunnit sig om vad som hände resp. inte hände i de resonemang som fördes mellan partiernas representanter i den s.k. avvecklingskommittén, dvs. EK 81. Olof Johansson har ifrågasatt den redovisning som Birgitta Dahl här har gett. Han har indirekt också ifrågasatt vår goda vilja att komma till en uppgörelse med de andra politiska partierna när det gäller kärnkraftsavvecklingen. Olof Johanssons extra argument har varit att den information som Börje Hörnlund har givit innebär att han verifierar Olof Johanssons uppfattning, medan Birgitta Dahls redovisning här inte skulle ha någon beviskraft, eftersom hon inte var medi EK 81. Eftersom jag satt med i EK 81 tror jag att det är viktigt att jag får tillfälle att från min och det socialdemokratiska partiets utgångspunkt redovisa de resonemang som vi hade. Låt mig säga att det inte är någon hemlighet att vi förde dessa resonemang i mycket nära samverkan med Birgitta Dahl, den ansvariga departementschefen — underligt skulle det ju varit annars. Därför är det helt klart att den mycket detaljerade redovisning hon har givit här om de olika problem som kom upp på ett sent stadium — problem som centern på ett sent stadium förde ini bilden — är en helt riktig beskrivning. Så gick det alltså till. Utgångspunkten var en långtgående strävan från socialdemokraterna i utredningen att träffa en uppgörelse, så att vi skulle kunna få enighet kring kärnkraftsavvecklingen. Vi tyckte nämligen att vi hade haft nog med politiska stridigheter och uppslitande debatter kring energipolitiken och att det nu var dags att samla sig kring de mål som hade lagts fast dels genom folkomröstningen, dels genom riksdagens beslut. Därför var vi mycket angelägna om att få till stånd denna samling. Det är inte heller någon hemlighet, vilket Birgitta Dahl också har understrukit i sin redovisning, att vi var mycket långt framme när det gällde att åstadkomma denna enighet i förhållande till centern. Vi resonerade som så, att om vi nu är överens om tagen, och eftersom centern sade sig respektera folkomröstningen, då borde vi också kunna nå fram till ett läge där vi upphör med en del av stridssignalerna. Man kan säga att vi hade mer eller mindre preliminära överenskommelser. Sedan gick det emellertid som det gick, tyvärr. På sluttampen ville centern inte vara med. Det berodde delvis på, vilket Birgitta Dahl understrukit, den här matematiska diskussionen kring kärnkraftsavvecklingen, där vi hävdade att säkerhetsfrågorna måste in i bilden, och det var inte bara fråga om att räkna från år 1995 eller från år 2000, utan det väsentliga var att avvecklingstiden år 2010 var fastlagd. Sedan gällde det att hitta de rätta formerna. Vi trodde alltså på ett visst stadium att vi var överens om tagen. Därutöver fick vi andra problem på sluttampen, då vi ville hävda fasthet i fråga om målsättningen att avveckla kärnkraften med en flexibilitet i medlen och med en flexibilitet i planeringen. På sluttampen kom centern tyvärr tillbaka och ville ha mycket detaljerade skrivningar om elanvändningen på 1990-talet och efter år 2000, vilket vi inte ansåg oss kunna ställa upp på. Vi visste att detaljplanering på så lång sikt helt säkert leder fel. Vi skulle göra energipolitiken betydligt större skada än nytta genom att gå in på en sådan detaljnivå. Vi vill inte heller utgå ifrån de orealistiskt låga elanvändningssiffror som centern i slutskedet ville ha skrivningar kring. Jag har med detta inlägg bara velat klart markera från en av dem som var med i resonemanget att det är en helt riktig beskrivning som energiministern har gett av de resonemang som fördes och av den långtgående strävan som vi från socialdemokratisk sida inom utredningen hade att en gång för alla slå fast målet och tidpunkten för avvecklingen. Vi skulle ha en flexibilitet i planeringen och i medelsanvändningen för att uppnå de mål som åtminstone centern och socialdemokratin är överens om.
Herr talman! Jag tänker inte föra den här debatten vidare. Olika versioner står mot varandra. Jag var inte heller med i utredningen, men jag känner igen Börje Hörnlunds version. Detta är emellertid inte det intressanta. Det intressanta är vilken beredvillighetsom finns att vid den kommande propositionsskrivningen beakta de skillnader som fanns i slutfasen av EK 81, för att man skulle kunna åstadkomma bredaste möjliga parlamentariska majoritet. Jag upprepar vad jag har sagt tidigare. Jag har inte misstänkliggjort socialdemokratin som parti. Jag har bara konstaterat att vi hade en utredningsordförande — som jag kallar en socialdemokratisk utredningsordförande — vilken misslyckades med att skapa en bred majoritet. Detta är en av uppgifterna för en utredningsordförande, och han försökte uppenbarligen att lösa den men klarade det inte.
Herr talman! Låt mig först säga att jag till ingen del kan ställa upp på den framförda skuldfördelningen och beskrivningen av förloppet. Jag vill också sammanfattningsvis och avslutningsvis säga att denna debatt har varit klargörande och bra på flera punkter. Det finns en majoritet i riksdagen för att fullfölja folkomröstningsbeslutet som också kan utnyttjas så länge vi har en socialdemokratisk regering. Jag tolkar Olof Johanssons och Börje Hörnlunds inlägg så — och jag hoppas att jag har rätt — att man också från den sidan kommer att anstränga sig för att detta skall kunna uttryckas i beslut på kort och på lång sikt med innebörden att vi står för de löften vi tidigare har utställt. Slutligen: Det är fortfarande oklart vad som skulle hända om vi fick en borgerlig regering. Vi har inte fått några besked därom, eller om hur centern då skulle handla.
Herr talman! Låt mig bara kort kommentera det sista som Olof Johansson sade. Han konstaterade helt riktigt att han själv inte var med i de här resonemangen. Han har alltså stött sig på hörsägen. Från vårt håll kan vi klart stryka under att vi hade nära kontakter med det ansvariga statsrådet och med de socialdemokratiska ledamöterna. Jag beklagar försöket att kasta en skugga över EK 81:s ordförande, som var en ämbetsman. Att han skulle ha försökt sätta käppar i hjulet för ett samförstånd är inte alls fallet. Han var mycket väl informerad om överläggningarna, och han var mycket intresserad av att få till stånd den enighet när det gäller energipolitiken som de flesta av oss ändå vill ha. Det är helt fel av Olof Johansson att påstå att EK 81:s ordförande inte skulle ha gjort de allra största ansträngningar för att nå så stor enighet som möjligt. Vi har alla ett ansvar för att underlätta den partipolitiska enigheten i den tidigare så uppslitande energipolitiska frågan. Från socialdemokratiskt håll gick vi verkligen långt för att åstadkomma enighet i EK 81. Vi trodde att vi var eniga med centern, men vi kunde på sluttampen konstatera att det för centerpartiet i det läget var viktigast att genom att komma med nya krav få fortsätta att profilera sig i energifrågan; det viktigaste var inte sakfrågan att föra kärnkraftsfrågan till ett riktigt slut i enlighet med folkomröstningens resultat. Vi beklagar den politiska taktiken från centerns sida.
Herr talman! Bara ett par konstateranden. För det första: Jag har inte ifrågasatt utredningsordförandens vilja. Jag har bara konstaterat faktum att han misslyckades med en av sina uppgifter, att samla en bred majoritet. Det är möjligt att jag något har påverkats av de kommentarer som därefter fälldes om det ”korkade” i att fullfölja de direktiv som var givna till EK 81 under den tidigare valperioden. För det andra: Det var centerledda regeringar och en icke-socialistisk majoritet i riksdagen som fattade besluten om fullföljandet av folkomröstningens resultat. Eftersom olika uttalanden har gjorts från olika partier om i vilken utsträckning man står fast vid dessa beslut — någon partisekreterare harjut.o.m. sagt att nu kanske det inte går att riva upp besluten men om fem år etc. — tycker jag att det är oerhört viktigt att vi för debatten öppet. Den debatten är nämligen av avgörande betydelse för att de som jag har kallat för marknadens aktörer skall ha klart för sig att det finns en politisk majoritet i Sveriges riksdag som är beredd att fullfölja folkomröstningens resultat. För det tredje och slutligen: Den parlamentariska situationen, som oroar Birgitta Dahl, förändrades i samma ögonblick, närmare bestämt den 4 april 1979, som socialdemokraterna bestämde sig för att vi skulle ha en folkomröstning om kärnkraften. Jag har aldrig ifrågasatt att socialdemokratin, när man en gång valt den linjen, också är beredd att följa den. Också efter den här debatten är jag övertygad om att det är på det viset.

Herr talman! Pär Granstedt har frågat jordbruksministern hur Sverige arbetar för att säkerställa att i Östersjön infångade gasbomber tas om hand och förstörs på ett betryggande sätt. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. När bomber med senapsgas anträffas till sjöss, är det tullverkets kustbevakning som har ansvaret för att bomberna tas om hand och förstörs. Kustbevakningen har i samarbete med andra berörda myndigheter utarbetat ett förslag till operativa rutiner för att omhänderta och sanera senapsgas till sjöss. Dessa rutiner träder i kraft inom kort. Bomberna skall föras i land och omhändertas av en särskilt utbildad militär röjningsgrupp för desarmering och behandling av senapsgasen. Det kan tilläggas att kustbevakningen och naturvårdsverket, i samarbete med andra berörda myndigheter och Sveriges fiskares riksförbund, har gett ut en broschyr om senapsgas till sjöss som information och vägledning för fiskare.

Herr talman! Jag ber att få tacka försvarsministern för svaret på min fråga. Anledningen till att jag ställde frågan var uppgifter i pressen om att man från danskt håll när man påträffar senapsgasbomber vräker dem tillbaka i sjön i stället för att ta dem om hand. Anledningen till detta skulle vara att lagerförhållandena på Bornholm, där man ju tagit emot sådana bomber, börjar bli besvärliga. Lagret är fullt, och det är svårt att ta hand om ytterligare bomber. Det finns också, som vi har kunnat konstatera, en betydande lokal opinion på Bornholm mot lagret. Det här tyckte jag var väldigt oroande. Vi vet att det är förenat med stora risker för fiskare att få sådana här bomber i sina nät. Visserligen har det nu gått ut information, vilket gör att de som råkar ut för detta nu har lättare att hantera bomberna än tidigare. Riskmomentet finns dock fortfarande kvar. Det är givetvis viktigt att vi får undan dessa bomber i så stor utsträckning som möjligt. Det är naturligtvis glädjande att det nu finns rutiner för hur man från svensk sida skall hantera detta. Det har kanske tagit litet tid innan reglerna kom, men nu hoppas vi att det hela skall fungera bra. Jag utgår från att det kommer att ställas tillräckliga resurser till förfogande för att få ett effektivt och bra omhändertagande av senapsgasbomber. Men det handlar ju inte bara om hur vi från svensk sida hanterar frågan. Våra grannländers agerande, naturligtvis inte minst agerandet i Danmark, som ju är särskilt berört, är också betydelsefullt. Som jag sade för en stund sedan finns det anledning att känna oro där. Min fråga handlade också i någon mån om vårt internationella agerande, dvs. vad vi från svensk sida kan göra för att få en bättring till stånd när det gäller bl.a. danskarnas hantering och verkligen få garantier för att — även om det nu är danska fartyg som träffar på senapsgasbomber — bomberna tas om hand, förstörs och inte vräks tillbaka i havet. Jag skulle avslutningsvis vilja rikta två kompletterande frågor till försvarsministern. För det första: Kan vi utgå från att tillräckliga resurser kommer att ställas till förfogande för att det svenska omhändertagandet av påträffade gasbomber blir tillfredsställande? För det andra: Är den svenska regeringen beredd att göra någonting för att försäkra sig om att också andra länder, i första rummet Danmark, ställer tillräckliga resurser till förfogande för ett effektivt omhändertagande av påträffade gasbomber?
Herr talman! I Sverige har endast några enstaka fall av senapsgasbomber förekommit. Resurserna har hittills räckt och kommer med de nya reglerna även i fortsättningen att räcka. Danskarna har däremot ett stort problem. Under 1984 har man fått upp 40-50 bomber, eller hela två ton. Danskarna har också talat om att de har nöddumpat bomber, men det är endast i några enstaka fall som detta har förekommit, enligt de uppgifter vi har fått från Danmark. Det är helt riktigt att det i Danmark förekommer en diskussion om hur man skall klara av detta problem. Enligt ett avtal som träffades i oktober 1983 mellan den danska försvarsmakten och miljöstyrelsen förs bomberna i land på Bornholm för förvaring. Ett nytt förråd är där under uppförande. Detta skall användas till dess att destruktionsfrågan har lösts, och denna utreds f. n. En annan dansk utredning undersöker var gasbomber har dumpats, hur stora kvantiteter som har dumpats, vilka olika typer av bomber som det har varit fråga om, riskerna för personalen, osv. Det pågår alltså två utredningar om detta i Danmark. Senapsgasfrågan har varit på dagordningen vid de senaste mötena till uppföljning av Helsingforskonventionen om skydd av Östersjöområdets marina miljö och Köpenhamnsavtalet, som är den nordiska överenskommelsen om samarbete vid bekämpning av havsföroreningar. Därvid har också medlemsstaterna redovisat sin syn på frågan. Länderna har också vid dessa möten haft ett utbyte av praktiska erfarenheter.
Herr talman! Det var just denna s.k. nöddumpning som föranledde min fråga. Det är klart att dumpning är dumpning även om man kallar det för nöddumpning. Det handlar ju i praktiken om att dansk kustbevakning vräker tillbaka påträffade senagsbomber i havet i stället för att ta hand om dem. Detta är onekligen mycket oroande. Det faktum att man nu håller på att utreda frågan i Danmark —t.o.m. i två utredningar — är inte helt lugnande, eftersom det naturligtvis finns risk för att fler senapsgasbomber åker i havet i stället för att tas om hand medan man utreder frågan. Nu förstår jag av försvarsministerns kompletterande svar att det har förekommit någon form av påpekanden från svensk sida. Jag tolkar formuleringen, att deltagarstaterna, varav Sverige är en, har redovisat sin syn på frågan, som någonting i den riktningen. Det frågetecken som kvarstår är på vilket sätt och i vilket tonläge Sverige har redovisat sin syn. Har Sverige med tillräckligt eftertryck klargjort att man inte under några omständigheter accepterar sådan nöddumpning? Är Sverige berett att med allt det eftertryck som är möjligt fortsätta att klargöra att man inte accepterar dumpning av senapsgasbomber i havet, även om det kallas nöddumpning?

Herr talman! Birger Rosqvist har frågat vilka tankar som ligger bakom åtgärden att nu utrusta isbrytarflottan med kanoner. Isbrytarna ingår i krigsorganisationen och skall under krig vara bestyckade med luftvärnspjäser. Likaså bestyckas isbrytarna tillfälligt i samband med krigsförbandsövningar. fr.o.m. den 1 juli 1982 utnyttjas isbrytare också som minutläggare i krigsorganisationen. Detta medför ökade krav på att de snabbt kan ställas i ordning för sina krigsuppgifter, eftersom det vid mobilisering är viktigt att tidigt lägga ut mineringar. Att bestycka fartygen med pjäser är ett tidskrävande arbete och fordrar noggranna prov och kontroller. Med en varaktig bestyckning av isbrytarflottan med luftvärnspjäser uppnås således en bättre beredskap. Ammunition förvaras dock inte under fredstid på fartygen. En annan fördel är att det inte blir några kostnader för att hålla pjäserna i förråd på land och inte heller för att montera och demontera pjäserna i samband med t.ex. krigsförbandsövningar.

Herr talman! Isbrytarna är bra på att bryta is och på att dra fartyg genom packis och isvallar. De har stort djupgående och är långsamgående och klumpiga att manövrera. De kan inte tas in och gömmas i skärgården, eftersom de dels är för djupgående, dels för höga. De är som 8-10 våningshus. Utrymmena för de ombordvarande är rejält tilltagna och försedda med glasade ventiler, dvs. fönster. Styrhytten högst upp, som går från sida till sida, har stora rejäla fönster runt om, som en glasveranda. Det ger bra utsikt vid observation, isbrytning och bogsering av fartyg genom isvallar. Det finns mycket folk ombord. Anskaffningskostnaden är i dag ungefär 200 milj.kr. Nu har isbrytarna beväpnats. De har blivit militära enheter, militära mål. Om någon vill attackera, vad kan vederbörande då göra det med? Jo, den marina kapprustningen runt om oss har frambringat raketkryssare, nya snabba jagare, nya missilbestyckade snabba korvetter, ubåtar som vi inte ens kan se utan bara förmodar finns, nya luftkuddefarkoster, snabba bärplansbåtar osv. Det finns radarstyrda raketer som kan skjutas i väg från flygplan, och flyg med målsökande raketer. Jag tror inte att isbrytarna, med sina tidigare nämnda egenskaper, har så mycket att sätta emot med 40 mm luftvärnskanoner. Jag är i och för sig lekman på det sjömilitära området, men som jag ser det blir risken för isbrytarna verklig genom att de bestyckas. I en eventuell situation när kanonerna skall användas blir risken mångfaldigt större på grund av att isbrytarna genom bestyckningen själva är ett mål. Man kan tala om att skjuta på sittande anka. Det rör sig om 50-100 man ombord på isbrytarna. Det gäller en för — Nr 64 vintertrafiken nödvändig assistansmöjlighet för sjöfarten, och det handlar om många miljoner i pengar. Minutläggning skall ske från isbrytarna, säger försvarsministern. Att lägga ut minor är ingen attackerande åtgärd, utan mera en passiv åtgärd. Men har isbrytarna kanoner ombord går det inte att hävda att de är till för att användas bara i passivt syfte. De ger på ett annat sätt anledning till angrepp från annan militär enhet, från annat land, som inte har vänliga avsikter. Kan vi ta en sådan risk, för att tjäna så litet?
Herr talman! Vi skall komma ihåg att vi är i fredstid. Om isbrytarna skall komma in i den svenska marinen i en militär situation måste det vara krig. Det är ett helt annat läge än det vi nu har.

Herr talman! Men, försvarsministern, nu finns ju kanonerna där. De skall inte användas i fredstid utan i krigstid, säger försvarsministern. Men även om man nu talar om krigstid innebär det en större risk om en isbrytare är utrustad med kanoner än om den inte är det. Isbrytaren blir ju ett militärt mål. Den är icke utrustad på det sätt som i dag krävs för en militär enhet till sjöss. Den är ju varken snabb eller bestyckad för modernt militärt ändamål och inte heller utrustad med någon form av skyddande pansar eller plåt. Det är närmast fråga om en glasveranda, och runt omkring den finns det kanoner. Med missiler och annat kan man angripa isbrytaren i fråga — den militära enheten in spe — från långt håll och långt innan den ens har upptäckt att det finns en angripare i närheten. På grund av den beskaffenhet som de här båtarna har för att kunna bryta is är de höga och syns på väldigt långt håll. De är utomordentliga radarmål och, eftersom de är så stora, också utomordentliga mål att skjuta på. Det går inte att gömma dem, eftersom de är så djupgående att de inte kan gå in i skärgården annat än i mycket begränsad omfattning. Jag vill starkt ifrågasätta meningen med att bestycka isbrytarna med kanoner. Jag kan nämna att många har kontaktat mig sedan jag ställde frågan. Folk har trott att detta inte var sant, att det var ett skämt. Även militärer i högre befattningar från andra vapenslag har hört av sig och gett sina åsikter till känna, och också dessa går i den riktningen. Det finns många frågetecken kring detta, försvarsministern.

Herr talman! Lars Ernestam har frågat vilka åtgärder jag tänker vidta för att stärka katastrofberedskapen och motverka olyckor av samma art som utsläppet av oleumgas i Karlskoga. Vad gäller olyckan i Karlskoga vill jag framhålla att kommittén för undersökning av allvarliga olyckshändelser har inlett en undersökning av olyckan. Kommitténs arbete är inriktat på att liknande olyckor eller olyckor med likartade konsekvenser skall kunna förhindras i framtiden. Resultatet av denna undersökning kan således leda till åtgärder. Allmänt vill jag erinra om att två kommittéer har lagt fram förslag beträffande samhällets räddningstjänst. Båda kommittéförslagen syftar till att förstärka beredskapen och att i större utsträckning än f.n. förebygga olyckorna. Jag avser att inom kort lägga fram ett förslag till proposition om inrättande av ett räddningsverk. Under hösten beräknas en lagrådsremiss bli klar med anledning av räddningstjänstkommitténs betänkande Effektiv räddningstjänst. Under senare år har en lång rad åtgärder vidtagits för att förbättra beredskapen mot kemikalieolyckor. Bl. a. har rådet för räddningstjänst, där jag är ordförande, ägnat stor uppmärksamhet åt främst kemikalieolyckor. Statens brandnämnd har fått medel för regionala övningar av beredskapsorganisationen, vilka skall särskilt inriktas mot kemikalieolyckor. Sverige har också i Nordiska ministerrådet tagit initiativ till ett samnordiskt forskningsoch utvecklingsarbete på området. När det gäller åtgärder för att motverka att olyckor inträffar på våra arbetsplatser vill jag framhålla att detta i första hand är en fråga för yrkesinspektionen, som är den regionala tillsynsorganisationen under arbetarskyddsstyrelsen. Även inom arbetsmiljöområdet har forskningen och utbildningen i kemikaliefrågorna utvidgats under senare år.

Herr talman! Jag tackar försvarsministern för svaret, som jag glädjande nog har fått mycket snabbt — endast en vecka efter det att jag ställde frågan. Jag har ställt frågan mot bakgrund av de stora utsläpp av gas som inträffat i Karlskoga i mitt hemlän. Det är klart att en sådan händelse är beklaglig för alla som drabbats — för företaget, för de anställda och för alla som bor i området. Jag är helt övertygad om att de som arbetat med det inträffade har gjort sitt bästa för att lösa de problem som uppkommit. En utvärdering av olyckan skall göras, och jag är överens med försvarsministern om att det därför inte går att slutgiltigt diskutera frågan i dag. Men det torde ändå ha framgått att det finns brister i sammanhanget. Det kan gälla tiden för inkallande av brandkåren. Det kan gälla informationen och mycket annat. De slutliga kommentarerna tror jag vi får göra först när utredningen är klar. Denna händelse är emellertid en väckarklocka. När vi ibland noterar vad som händer i andra länder och förstår att olyckor kan inträffa också här i Sverige blir vi oroade. Det finns naturligtvis gaser, sprängämnen och många andra produkter med farligt innehåll där olycksrisker kan föreligga vid transporter och i industrisammanhang. Av försvarsministern har jag nu fått höra att räddningsberedskapen skall förbättras; vi skall få ett nytt ämbetsverk. Det kanske är bra. Men min fråga blir då: Är det verkligen det viktigaste att vi får ett nytt centralt ämbetsverk? Är det inte ute i företagen, ute i länen som samordningen bör ske? Varje länsorgan har ju sedan sin koppling uppåt till sitt centrala ämbetsverk. Visserligen har länsstyrelsen samordningsansvar, men flera länsorganisationer, exempelvis yrkesinspektionen, är ju fristående från länsstyrelsen. Jag skulle vilja få en kommentar från försvarsministern till frågan: Är det så att vi genom ett nytt ämbetsverk uppnår det bästa resultatet?
Herr talman! När det gäller den nya myndigheten vill jag säga till Lars Ernestam: Det viktiga är inte myndigheten i sig — det håller jag med om. Det viktiga är att man slår ihop de resurser som man har för räddningstjänst: civilförsvarets alla resurser med den kommunala beredskap av olika slag som finns. Därigenom får man naturligtvis en effektivisering av verksamheten både personellt och materiellt. I rådet för räddningstjänst, där jag själv är ordförande och som har verkat under ett par års tid, har vi vid flera tillfällen tagit upp kemikalieolyckorna. Jag kan som exempel nämna att vi har haft folk som har studerat Mexicoolyckan och folk som har studerat Bhopalolyckan. Vi går igenom olika former av olyckor. Man har också haft övningar och simulerat olyckor för att utröna vad man skall göra, om en sådan olycka skulle inträffa i Sverige. Vissa förbättringar har kunnat genomföras. Jag har också sett att vissa av de resurser som krävdes för att klara händelsen i Karlskoga fanns i Karlskoga och på företaget just därigenom att man hade gett anvisningar om det. En förbättring har alltså ändå kommit till stånd. Detta är utmaningar, och det är självklart att vi måste förbättra våra resurser på den här sidan. Vi måste vara mycket mer känsliga när det gäller kemikaliesamhället.
Herr talman! Jag ställde frågan om de centrala ämbetsverken, för det finns ganska många sådana som vart och ett har sin pusselbit när det gäller kemikalierna.

Alla dessa har sina pusselbitar när det gäller kemikalier.
Herr talman! När Lars Ernestam noterar alla dessa myndigheter vill jag säga att jag har gjort precis detsamma. Alla har sin pusselbit från sin infallsvinkel, men en viss form av samordning i arbetet tror jag behövs. Vi behöver se över detta. Det är således en av anledningarna till att vi har börjat att arbeta med beaktande av samordningsaspekten.
Herr talman! Jag tackar för den upplysningen. Jag ställer min fråga delvis mot den bakgrund jag har som ledamot av kemikommissionen, som inte lyder under försvarsministern. Där har, såvitt jag vet, den här typen av frågeställningar över huvud taget inte diskuterats. Visserligen ligger totalansvaret på försvarsministern, men sådana här saker borde självfallet diskuteras även i en så viktig utredning som kemikommissionen. Försvarsministern och jordbruksministern skall i vår avlämna var sin proposition som gäller dessa frågeställningar. Min fråga är då: Blir det någon samordning mellan dessa propositioner? De utredningar som ligger bakom — åtminstone gäller detta för kemikommissionen — har inte tagit upp någon av frågeställningarna.

Herr talman! Hans Petersson i Hallstahammar har frågat mig om regeringen avser att se över principerna för statlig upphandling, mot bakgrund av att ett företag som arbetar med framställning av taloch punktskrift i samband med en upphandling som talboksoch punktskriftsbiblioteket genomfört har konkurrerats ut av två andra företag som sägs bedrivas under tvivelaktiga former. Utgångspunkten för statlig upphandling är, enligt de regler som gäller, att myndigheterna skall utnyttja de konkurrensmöjligheter som finns och även i övrigt iaktta affärsmässighet samt behandla anbud och anbudsgivare objektivt. Vidare gäller att ett anbud inte får antas om anbudsgivaren inte är registrerad för betalning av mervärdesskatt, innehållen preliminär A-skatt eller arbetsgivaravgifter, trots att skyldighet till det föreligger. Det ankommer därvid på de upphandlande myndigheterna att inhämta uppgifter om anbudsgivarna och att i övrigt göra bedömningar i enlighet med de krav som ställs i upphandlingsförordningen. Jag finner det mindre lämpligt att här diskutera enskilda företag. Så mycket kan dock sägas att den här enskilda upphandlingen inte ger mig anledning att ta initiativ till en ändring av principerna för statlig upphandling.

Herr talman! Jag tackar finansministern för svaret. Jag har egentligen inte heller lust att diskutera enskilda företag. Det kan föra ganska långt om man börjar gå in på enskildheter. Den här upphandlingen var föremål för artiklar i pressen. Regeringen och många andra intressenter har fått en ganska diger dokumentation från facken vid Tal & Punkt, och jag måste ändå uppehålla mig vid det faktiska fallet. Utifrån finansministerns svar och utifrån alla anvisningar som finns om hur man skall använda den statliga upphandlingen — man bör inte handla med dem som resterar i skatt etc., och man bör kontrollera vad det är fråga om för företag — tycker jag att det här just är ett sådant fall då man verkligen bör ifrågasätta om man skall handla med företagen i fråga. De hade inte lämnat in årsredovisningar till patentoch registreringsverket de senaste två åren. Det ena företaget hade aldrig lämnat in årsredovisning. Båda företagen har svårt att klara ekonomiska påfrestningar, enligt kreditundersökningar. I de handlingar som också regeringen har fått visar det sig att ett av företagen resterar med arbetsgivaravgifter och personalskatter. Många kommuner handlar inte med företag som är skyldiga kommunen pengar eller som resterar med skatter etc., och där det kan finnas skäl att anta att de inte kommer att fullgöra sina åtaganden i fortsättningen heller. Som illustration kan jag säga att en representant för den upphandlande myndigheten vid en träff med facken vid Tal & Punkt hade sagt att man var beredd att ompröva beslutet, om det kom in uppgifter som tydde på att något av företagen som ingår i upphandlingsöverenskommelsen inte bör göra det. Efter diskussioner fram och tillbaka har man tydligen senare sagt att skatteproblem inte är något ovanligt och att man inte kan ta hänsyn till detta. Jag undrar nu: Har gränsen för vad som kan tolereras i sådana här sammanhang flyttats? Jag skulle vilja ha ett svar på detta av finansministern. Borde inte detta och liknande fall föranleda finansministern att gå ut med information om vad som står i överensstämmelse med anvisningarna i upphandlingsförordningen och att undersöka om de inte skall omarbetas? Anvisningarnas utformning har ju också en viss betydelse.
Herr talman! För det första vill jag upprepa att jag anser det synnerligen olämpligt att vi här i kammaren diskuterar enskilda företags ekonomiska angelägenheter, eftersom företagen inte har möjlighet att bemöta vad som här sägs. För det andra vill jag nog råda Hans Petersson i Hallstahammar att noggrannare kontrollera uppgifter som han ger spridning åt. Han är välkommen att i finansdepartementet ta del av det material som finns i detta ärende, så att han kan konstatera att situationen inte riktigt är sådan som han beskriver den. Slutligen kan jag inte finna att tillämpningen i ett enskilt upphandlingsärende säger någonting om att principerna för den statliga upphandlingen skulle vara felaktiga — och det var ju detta som Hans Petersson frågade mig om.
Herr talman! Beträffande kontroll av uppgifterna: Regeringen har fått exakt samma uppgifter. Det gäller utlåtanden från Soliditet m.m., och facken vid företagen har dokumenterat förhållandena i en skrift och gett spridning åt den på ett sådant sätt att jag bedömer uppgifterna som trovärdiga. Jag skulle inte gå ut med dessa uppgifter om jag inte hade täckning för dem. Beträffande tolkningen av upphandlingsförordningen sägs det bl.a. att det i bedömningen skall tas hänsyn till om anbudsgivaren har möjlighet att fullgöra sina åtaganden och om det finns möjlighet att få god service. Då kan jag väl bara nämna för finansministern att företaget Tal & Punkt har fått avskeda folk, därför att man inte har fått de order som man brukar få och som man fått genom samarbete med upphandlaren. De avskedade anställs nu i rätt stor utsträckning av det andra företaget, som också måste bygga nya studior, medan de studior som finns hos det ursprungliga företaget till viss del står oanvända. Detta är inte en riktig resurshantering, och jag tycker att man borde kunna se litet djupare på den statliga upphandlingen, eftersom man har gjort på detta sätt i det aktuella fallet.
Herr talman! Gunnar Hökmark har ställt sex frågor till mig om löntagarfonderna. 2. Anser finansministern det lämpligt att löntagarfonderna skapar en praxis där offentliga myndigheter hemligstämplar för medborgarna intressanta dokument? 3. Har fonderna bidragit till återhållsamma löneavtal? 4. Har fondernas placeringar gett näringslivet ett reellt tillskott av kapital? 5. Vill finansministern uppskatta storleken på det nya riskkapital som fonderna tillfört näringslivet? 6. Vill finansministern redogöra för fondernas förmögenhetsutveckling under det gångna året? På Gunnar Hökmarks första fråga vill jag säga att löntagarfondstyrelserna varit i verksamhet en mycket kort tid, varför någon utvärdering av ' måluppfyllelsen rimligen inte kan göras redan nu. Bedömningen att dessa, som ett bland flera instrument, kommer att bidra till att stärka löntagarnas och medborgarnas inflytande i näringslivet kvarstår. Beträffande Gunnar Hökmarks andra fråga vill jag bara konstatera att löntagarfondstyrelserna, enligt domstolsutslag, har att tillämpa tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen. Hemligstämpling av dokument kan självfallet ske i de fall detta bedöms nödvändigt för att löntagarfondstyrelserna skall kunna bedriva sin verksamhet på samma villkor som gäller för andra aktörer på aktiemarknaden. — Jag hänvisar i övrigt till det svar chefen för justitiedepartementet efter en fråga av Bertil Fiskesjö lämnade i riksdagen i går. När det gäller löntagarfondstyrelserna och löneavtalen vill jag först framhålla att det finns en stark medvetenhet från löntagarorganisationernas sida om betydelsen av att lönsamheten i näringslivet är tillräcklig för att företagen skall kunna utvecklas och arbetstillfällena därigenom säkras. Genom att särskilda medel nu har tillförts AP-fonden och förvaltas av löntagarfondstyrelserna blir det lättare för löntagarna att acceptera höga vinster, eftersom löntagarna som kollektiv får del av dessa vinster. Avtalsrörelsen för 1985 är som bekant ännu inte avslutad. Det åtagande som löntagarnas organisationer har gjort vid överläggningar med regeringen om att begränsa lönekostnadsökningarna till 5 96 under 1985 är emellertid en bekräftelse på det stora ansvar som parterna på arbetsmarknaden är beredda att ta för prisoch kostnadsutvecklingen framöver. Vidare har Gunnar Hökmark frågat huruvida fonderna gett näringslivet ett reellt tillskott av kapital och hur stort detta tillskott är. Till fondstyrelsernas förvaltning har under 1984 tillförts 1,6 miljarder kronor, inräknat de medel som tillförts Stiftelsen Småföretagsfonden. Några närmare uppgifter om hur stor del av detta belopp som hittills placerats i aktier föreligger inte förrän de olika fondstyrelserna har redovisat sina bokslut för 1984, vilket beräknas ske under de närmaste veckorna. Slutligen har Gunnar Hökmark bett mig redogöra för fondernas förmögenhetsutveckling under 1984. Arbetet med boksluten pågår just nu i de olika löntagarfondstyrelserna, och när detta är avslutat kommer de själva att offentliggöra dem på sedvanligt sätt. Detta kan som sagt komma att ske inom några veckor.

Herr talman! Först av allt vill jag be att få tacka finansministern för hans svar på min interpellation. För debatten om löntagarfonder är svaret klargörande. Ett år efter det att löntagarfonderna blev verklighet kan Sveriges finansminister inte påvisa att de gett något av det som han och socialdemokratin lovade. Han kan inte ens påvisa att något litet steg har tagits mot målen med löntagarfonder, som socialdemokratin utmålade dem. Detta är frapperande. Fonderna skulle ge insyn, men finansministern kan inte efter ett år redogöra för vad som hänt med dem. Svenska folket vet givetvis inte mer än finansministern. Så gick det med fonderna, som bars fram av argumentet att nu skulle styrelserummens dörrar slås upp. Herr talman! Finansministern säger i sitt svar att löntagarfonderna har varit i verksamhet alltför kort tid, ”varför någon utvärdering av måluppfyllelsen rimligen inte kan ges redan nu”. Det är sant. Så länge man måste vänta med att utvärdera inflytandet och insynen tills det finns något inflytande och någon insyn att utvärdera förstår jag hans besvär. Men, herr talman, finansministern borde åtminstone kunna försöka utvärdera fondernas åtgärder och insatser för att ge löntagarna insyn och inflytande. Det är nog ännu svårare för en socialdemokratisk finansminister, för fondernas aktiviteter präglas inte av någon iver att ge människor insyn i vad som sker. Först förnekade fondernas styrelser intensivt att de var att betrakta som myndigheter som skulle behöva tillämpa offentlighetsprincipen. Visserligen ansåg Sydfondens ordförande att fonden var en myndighet i det fall man skulle låna en lokal på länsstyrelsen i Malmö. Myndighetsbegreppet ansåg han dock inte gällde för att låta allmänheten ta del av hur allmänhetens pengar förvaltas. I likhet med finansministern ansåg han och de andra fondernas ledningar att deras hantering av allmänhetens pengar inte skulle lyda under den offentlighetsprincip som gäller alla andra samhällssektorer där man hanterar allmänhetens pengar. Herr talman! Löntagarfonderna skapades för att skänka insyn och inflytande, men de har i själva verket ägnat det största engagemanget åt att få lov att vara hemligare och slutnare än andra myndigheter. Ett tag hade de t.o.m. hemliga kontor, för att ingen skulle veta var de höll hus. Enligt uppgift har en av fonderna — Östfonden — bildat ett vilande aktiebolag, förmodligen för att den vägen kunna skydda sig mot insyn, när man till sin besvikelse blev tvingad att som fond tillåta den insyn som offentlighetsprincipen innebär. Herr talman! I sin iver att visa öppenhet gentemot de svenska löntagarna har fonderna — gemensamt, som en man — bestämt sig för att hålla öppet endast kl. 10-12 på fredagar. Så långt har inte ens Systembolaget velat gå. Det skall inte vara lätt för löntagarna att titta på löntagarnas papper. I själva verket är det så, att löntagarfondernas styrelser har manifesterat en klar vilja att ge medborgarna en sämre insyn än normalt i offentliga verksamheter. Därmed har de också visat att de vill tillämpa en slutenhet som sätter andelsägarna — löntagarna, medborgarna — i en sämre position än om dessa var aktieägare i ett privat bolag, där det ges delårsrapporter. Det har inte löntagarfonderna brytt sig om — annat än en mycket rapsodisk rapportering i slutet av september. Här ställer börsetiken krav på information. Det har inte löntagarfonderna brytt sig om. Om man inte är till freds med informationen eller om man inte litar på företagsledningen i ett privat företag, kan man sälja sin aktie, men till fonderna skall vi allesammans tvingas betala. Med den ambition som fondcheferna har kommer löntagarfonderna att vara hemligare och slutnare än andra företag, eftersom de, till skillnad från företagen, faktiskt kan tillämpa sekretesslagens skydd. Herr talman! Eftersom finansministern inte ville svara på min första fråga, på grund av att han ansåg att fonderna funnits för kort tid för att kunna utvärderas, skulle jag vilja fråga honom följande: 1. Tyder de hemliga kontoren, de hemliga styrelsemötena, arbetet för att slippa offentlighet samt hemligstämplandet på en iver att ge löntagarna insyn? 2. Anser finansministern, att ett öppethållande av löntagarfondernas kontor kl. 10-12 är förenligt med den servicevilja som statliga myndigheter skall ha? 3. Anser finansministern att det är förenligt med offentlighetsprincipen och det allmänna kravet på insyn att en fond planerar att driva viss verksamhet i aktiebolagsform? Det har inte blivit något inflytande. Åtminstone inte så pass mycket att finansministern kan finna något att utvärdera. I ärlighetens namn borde han då söka utvärdera fondernas försök att skapa insyn och inflytande. Vad, Kjell-Olof Feldt, har fonderna gjort för att verkligen försöka ge löntagarna insyn? Herr talman! När det gäller min fråga huruvida löntagarfonderna har skapat återhållsamma löneavtal, undviker finansministern att diskutera utvecklingen under 1984. Det var då vinstdelningen startade. Han försöker heller inte påstå att för kort tid förflutit för att man skall kunna utvärdera fondernas inverkan när det gäller lönebildningen. Det gör han rätt i. 1984 visade mycket klart att fonderna inte alls skapade någon återhållsamhet i fråga om lönerna. I stället för av finansministern önskade 6 90 blev det 9 0. Det var inte bara högre än finansministern önskade, utan också rejält högre än löneutvecklingen i våra viktigaste konkurrentländer — länder utan löntagarfonder. Mot den bakgrunden skulle jag vilja fråga finansministern: Anser finansministern verkligen fortfarande att löntagarfonderna innebär någon som helst återhållsamhet i fråga om lönebildningen? Vad gäller kapitaltillförseln till näringslivet ligger finansministerns svar inför kammaren rätt långt ifrån de trosvissa formuleringar som han för mer än ett år sedan använde i kammardebatten för att motivera löntagarfondernas införande. Han törs inte ens beskriva hur de förhoppningsvis skall fungera, för han vet hur de har fungerat. Löntagarfonderna har framför allt tagit pengar från framgångsrika småföretag. De pengarna har använts, inte för att tillföra näringslivet nytt kapital, utan för att lösa ut gamla aktieägare, som på det viset har kunnat realisera sina kursvinster. Men det har inte gett nya pengar till företagen, bara till de gamla aktieägarna. Den enda nyemission som någon fond såvitt jag vet har gjort — fonderna är ju rätt så hemliga — är den nyemission som företaget Ljusne Kätting gjorde med 10 miljoner till Norrfonden. Företagets VD sitter också i Norrfondens styrelse. Den satsningen blev en rejäl förlust för Norrfonden. Det innebär att fonderna har använt mindre än 1 9o av sitt totala kapital — de pengar som man har tagit ifrån näringslivet — för att tillföra näringslivet riskvilligt kapital. Därför skulle jag vilja fråga: Är finansministern beredd att erkänna att fonderna inte har tillfört svenskt näringsliv riskvilligt kapital ens tillnärmelsevis i den omfattning som utlovades? Vad som också har hänt är att löntagarna har fått avstå en del av sin lön för att betala fonddirektörerna och deras kanslier. Där har det inte varit tal om någon löneåterhållsamhet. Det behövs ungefär 20 000 normalinkomsttagare för att betala fonddirektörernas löner. Herr talman! Finansministern vill inte föregripa fondernas årsrapporter. Det kan jag ha förståelse för. Men en sak bör han kunna svara på, eftersom han kunde lämna besked om detta när han lade fram förslag om fonderna för riksdagen. Då utlovades nämligen att de skulle ges 3 20 reell tillväxt. Med den insyn som åtminstone finansministern borde ha, till skillnad från landets löntagare, skulle jag vilja fråga honom följande: Kommer fonderna att ha uppfyllt kravet på 3 90 reell tillväxt under den tid de har varit verksamma eller har man gett upp det målet? Jag skulle också vilja ställa en fråga angående de årsrapporter som skall komma: Kommer årsrapporterna att innehålla tidpunkterna för köpen och till vilka priser man har köpt aktier? Kommer de att innehålla en rapportering både av de korta köp som man har gjort och av de långa köpen? Löntagarfonderna har ju kommit att ägna sig rätt mycket åt att göra olika dagliga klipp. Man köper på morgonen och säljer på eftermiddagen, i rak motsats till den klippekonomi som löntagarfonderna skulle bekämpa. Herr talman! Avslutningsvis: Det är inte mycket vi vet om fonderna. Det enda vi vet är att det inte har gått som man sade att det skulle gå. Därför skulle jag vilja fråga finansministern om han kan peka på någonting konkret — trots den korta tiden för utvärdering — som visar att fonderna har gett någonting av det som socialdemokraterna lovade, någonting annat än den makt till facket som är det egentliga syftet med löntagarfonderna.
Herr talman! Jag hyser en viss tvekan inför att gå in i en debatt med en slagordsmaskin av typen Gunnar Hökmark. Det mesta av det han talar om, och de frågor han ställer, är sådant som kommer att redovisas inom loppet av några veckor, och han kommer att få svar på sina frågor. Men en sak är mogen för diskussion: Är det sant som Gunnar Hökmark och andra fondmotståndare hävdar, att löntagarfonderna är så slutna och så hemliga att det aldrig kommer att ges någon möjlighet till insyn för löntagare och medborgare? — Han använder sig av knepet att hävda att de är hemligare än andra myndigheter. Inte ens det ter sig riktigt trovärdigt. Våra myndigheter inom exempelvis det sociala området hemligstämplar genomgående uppgifter om enskilda människor, om deras sjukdomar, deras mellanhavanden med myndigheterna av sådant slag att det skulle kunna skada dem om de offentliggjordes. En rad myndigheter hemligstämplar uppgifter som skulle vara till skada för rikets säkerhet osv. Uppfattningen att man inte inom myndigheter använder sekretesslagen för att begränsa allmänhetens insyn är således en villfarelse. Men viktigare är att vi, om vi skall göra jämförelser, inte skall jämföra löntagarfonderna med myndigheter utan med andra aktörer på aktiemarknaden. Vi skall jämföra möjligheterna till insyn i löntagarfonderna med möjligheter till insyn i bankernas investmentbolag, möjligheterna att undersöka hur de gör sina placeringar, vilka överväganden och motiv som ligger bakom deras handlande. Vi skall jämföra med försäkringsbolagens enorma investeringar på aktiemarknaden, jämföra med möjligheterna till insyn i finansavdelningarna på de stora aktiebolagen. Gunnar Hökmark sade någonting som jag inte kan tro är riktigt. Han hävdar att sekretesslagens skydd kan tillämpas av löntagarfonderna i motsats till vad företagen kan göra. Men Gunnar Hökmark måste veta att allting är hemligt i företag, om inte företaget självt väljer att släppa ut uppgifter. Där råder det motsatta principer mot vad sekretesslagen anger, nämligen att allt är offentligt, såvida man inte uttryckligen har angett att det inte kan offentliggöras. Det är alldeles uppenbart att vi redan nu vet oerhört mycket mer om löntagarfondernas hantering av sitt kapital än vi t.ex. vet om hur bankerna har hanterat skattesparandet — i vilka bolag man har köpt, hur man har använt det inflytande aktierna har gett osv. Jag talar om det skattesparande som finansierades med 30 öre på varje krona, det skattesparande som jag antar att Gunnar Hökmark varit en stark anhängare av och som igångsattes under de borgerliga åren. Varför har det aldrig kommit något krav från borgerligt håll om skattebetalarnas insyn i skattefonderna, som de har betalat 30 96 av — pengar som vi nu tvingas lösa finansieringsproblemen för? Herr talman! Här kommer det litet lustiga. När nu de borgerliga partierna lovar att avskaffa löntagarfonderna, vad tänker de göra av pengarna, som finns i dessa fonder? Jo, de skall stoppa in dem i andra fonder, i de aktiefonder som bankerna nu bygger upp genom dets.k. allemanssparandet.

Jag måste då fråga Gunnar Hökmark: Kommer ni då att föreslå att offentlighetsprincipen skall tillämpas också på allemansfonderna, dvs. de aktiefonder som bankerna hanterade? Kommer ni att kräva att den insyn ni kräver för löntagarfonderna skall bestå när samma pengar stoppas in i bankernas aktiefonder? Jag tror att svaret på den frågan är ganska givet: Det vågar ni inte. Ni vågar aldrig kräva insyn någonstans i det privata maktmaskineriet. Det kommer tvärtom ilskna fnysningar i Svenska Dagbladet så fort någon journalist råkar avslöja någonting om maktspelet, manipulationerna, kampen om företag och miljoner och miljarder som pågår i det privata maktmaskineriet. Då har ni inget intresse av insyn, och naturligtvis ännu mindre av inflytande. Gunnar Hökmark avslöjade själv att allt hans tal om hemlighetsmakeriet i löntagarfonderna är bedrägligt. Han säger att han vet ingenting om dem. Men han vet ändå att de inte har deltagit i mer än enda nyemission, han vet att de bara har löst in aktier från gamla aktieägare — det vet han! Han vett.o.m. vid vilka tidpunkter på dagen de köper aktier — han vet att löntagarfonder köper aktier på morgonen och säljer dem på eftermiddagen. Herr talman! Skulle jag ha sådana kunskaper om hur S-E-banken hanterar de skatteaktiefonder och allemansfonder som finns skulle jag vara åtminstone överraskad över den vilja till insyn i hanteringen som det svenska finanskapitalet visat.
Herr talman! Jag befann mig i riksdagen när vi samlades för att ta emot budgeten från finansministern. Efter att ha hört hans skrytvals över den känner jag mig inte på något sätt stå före finansministern när det gäller att fungera som slagordsmaskin. Hans inlägg här bestyrker mig i den känslan. Frågan är, herr talman, om löntagarfonder skall vara hemligare än andra myndigheter. Det är självklart att sociala myndigheter eller myndigheter inom försvaret och i en rad andra sammanhang har skäl — hänsyn till individens integritet eller rikets säkerhet och andra rättmätiga skäl — att hålla uppgifter hemliga. Men det intressanta med löntagarfonder är att de inte har tillkommit för att vara hemliga. Det har aldrig varit syftet så som finansministern framlagt det från riksdagens talarstol med löntagarfonderna att hålla tätt om informationen. Syftet som ni uttalade var att de skulle ge insyn. Det intressanta är då att ni har ägnat hela året åt att försöka komma undan kravet på tillämpning av offentlighetsprincipen. Den stora skillnaden mot att äga andelar i de olika bankernas aktiesparfonder, andra fonder eller aktiebolag är att där disponerar man själv sina pengar. Man kan sälja aktierna om man är missnöjd med informationen. Men det kan man inte med den andel som man påstås äga i löntagarfonderna — den har man. Det är därför det inte finns någon anledning att ställa kravet på offentlighet på privata företag. Grunden för offentlighetsprincipen är att där vi alla är delägare — eftersom vi alla betalar pengar till det — skall vi också ha rätt att på gemensamma villkor utöva insyn och kontroll, och det vet finansministern. Därför tycker jag det hade varit bättre om finansministern hade svarat på min fråga, vilka åtgärder löntagarfonderna vidtagit för att ge löntagarna och medborgarna i Sverige en ökad insyn. Den frågan svarade han inte på utan talade i stället i slagordsspäckad jargong om insynen i privata företag. Saken är emellertid den att vi alla med eller mot vår vilja är delägare i löntagarfonderna. Därför skulle jag vilja ha svar på frågan om finansministern anser det rimligt att löntagarfonderna håller öppet endast kl. 10-12 på fredagar och om han anser att någon åtgärd har vidtagits för att ge löntagarna ökad insyn. Jag skulle också vilja att finansministern svarade på frågan om han anser att löntagarfonderna verkar återhållande på lönebildningen. Det var en fråga som han över huvud taget inte berörde i sitt inlägg. LO:s andre ordförande Rune Molin sade våren 1984 att löntagarfonderna inte spelade någon som helst roll för lönebildningen. Är finansministern beredd att hålla med honom om det och i det sammanhanget tillkännage för Sveriges riksdag att ett av motiven för löntagarfonderna inte längre finns? Min sista fråga är: Är finansministern beredd att skriva under på att mindre än 1 96 av det kapital som under det första verksamhetsåret har tillförts löntagarfonderna från småföretag, stora företag och framgångsrika företag har kommit tillbaka i form av riskvilligt kapital och att resten enbart har använts för att lösa ut aktieägare? I så fall erkänner han också det som är uppenbart för alla, att löntagarfonderna har varit ett enda stort misslyckande. Ni visste inte vad ni beslöt, fonderna blev myndigheter först under mitten av året, ni vet fortfarande inte hur fondernas styrelser skall väljas, och fonderna ger inte vad ni lovade Sveriges riksdag och svenska folket. Har fonderna gjort något konkret för att öka människornas inflytande över företagen?

Herr talman! Gunnar Hökmark har mot bakgrund av att jag aviserat ett lagförslag frågat mig om jag avser att öka skyddet av den enskildes integritet genom att framlägga lagförslag som begränsar olika myndigheters rätt att insamla och registrera uppgifter om den enskilde. Det lagförslag som åsyftas är fortfarande under beredning i regeringskansliet. Detta lagförslag syftar till att genom ändring i sekretesslagstiftningen begränsa möjligheterna för myndigheter att lämna ut uppgifter som insamlats från enskilda för statistiska ändamål. Det är inte i detta sammanhang aktuellt att begränsa myndigheternas rätt att samla in och registrera uppgifter från den enskilde.

Herr talman! Först vill jag be att få tacka civilministern för svaret på min fråga. Det hade varit ännu bättre om civilministern hade sagt att han är beredd att föreslå åtgärder som begränsar uppgiftsinsamlandet. Min fråga kom till mot bakgrund av att civilministern i en tidningsintervju sade sig vilja ta fasta på den oro som många människor känner för sin sekretess. När det sedan visade sig att det förslag som civilministern i alla fall annonserade i tidningsintervjun enbart gick ut på att genom lagstiftning stadfästa den praxis som i dag gäller för framför allt statistiska centralbyrån, nämligen att inte lämna ut olika uppgifter till andra myndigheter, tyckte jag att det inte var så väldigt mycket gjort för att värna den enskildes integritet. En sak som går igen väldigt ofta när regeringsföreträdare talar om integritet är att man hävdar att människor är oroliga och att man av detta skäl skall göra någonting. Det framstår som att det egentligen inte finns någon saklig grund för att människor är oroliga. På detta sätt görs integritetsfrågor rätt mycket till ett terapeutiskt problem, vilket också det senast aviserade förslaget från regeringen är tecken på. Men det finns, herr talman, en hel del okynnesfrågande från myndigheter i vårt samhälle. Det finns betydligt mer allvarliga saker. Skolledningar ställer i enkäter frågor om barns familjeförhållanden. I olika sociala projekt ställs mycket djupgående frågor om hur människor har det i familjeoch privatlivet. I de allra flesta fall upplever människor att de har skyldighet att svara på den här typen av frågor, för de är inte lika insatta i lagstiftningen som civilministern och andra politiker kan tänkas vara. Därför skulle jag trots allt vilja fråga civilministern, om han nu är beredd att svara, ifall han ändå inte anser att det finns någonting att göra när det gäller att begränsa uppgiftsinsamlandet bland myndigheter. Det borde vara något för en antibyråkratiminister att försöka sig på. Herr talman! Det är också så att en lång rad av de olika välfärdssystem som vi har i sig driver fram krav på olika uppgifter. Nu senast tror jag detta gäller Dagmaruppgörelsen, som leder till att olika sjukhusledningar kommer att ställa krav på mer insyn i patientjournaler för att göra det möjligt med remisser. Vi ser också inom barnomsorgen, inom bostadspolitiken och inom en lång rad andra områden hur systemen i sig ställer krav på att man skall samla in uppgifter. Därför borde det vara en angelägen uppgift för civilministern att se över hur samhället fungerar för att förenkla det och därigenom minska behovet av olika typer av uppgifter. Om man inte gör det, blir den integritetspolitik som regeringen säger sig företräda i själva verket inte någonting annat än en terapiverksamhet.
Herr talman! Först vill jag till Gunnar Hökmark säga att jag tillhör dem som menar att allmänheten har berättigad och saklig grund när den känner oro över det antal uppgifter som samlas in och hanteras. Jag tycker nog att man bör anstränga sig till det yttersta att försöka åstadkomma en trygghet för den enskilde. När människor skickar in uppgifter till exempelvis statistiska centralbyrån, skall de kunna känna en trygghet för att uppgifterna används på så sätt som är avsett. Det var mot denna bakgrund som jag annonserade, mot bakgrund av den diskussion som uppstod här i riksdagen och debatten i övrigt om ökad statistiksekretess i samband med folkoch bostadsräkningen. Det är detta arbete som nu förbereds, bl.a. med utgångspunkt i statistikutredningen. Jag räknar med att inom kort kunna lämna ett förslag till lagrådsremiss på den punkten. Den andra frågeställningen, som frågan egentligen handlar om, är om man kan begränsa myndigheternas möjligheter eller rätt att samla in uppgifter. Jag har funderat en del på den saken. Vi bereder den här problematiken utifrån två principiella utgångspunkter. Å ena sidan måste vi naturligtvis avväga integritetskraven och se till att den enskilde kan känna trygghet med avseende på de uppgifter som lämnas in. Å andra sidan har vi att ta hänsyn till den demokratiska processen. Riksdag, landsting och kommuner måste skaffa sig rejält beslutsunderlag, med hjälp av forskning och statistik, för att kunna fatta sakligt grundade beslut när det gäller olika ställningstaganden i samhället. Här uppkommer en svår avvägning, mellan det berättigade kravet på sakunderlag vid ställningstaganden inom hälsooch sjukvården och på andra samhällsområden och vikten av att inte samla in uppgifter som kan te sig mindre intressanta. Jag har själv jobbat med dessa frågor som tjänsteman, och jag tror att man med en hållning hos myndigheterna att vara oerhört aktsam med volymen av de uppgifter man tar in kan ha en kritisk genomgång, om det verkligen är så att de förtroendevalda i kommuner och landsting alltid behöver den volym av statistiskt underlag som man har i dag. Det här är en svår avvägningsproblematik.
Herr talman! Jag tycker Bo Holmberg blir litet tydligare i sitt andra inlägg, men han ger ändå inte riktigt svar på min fråga, om han är beredd att vidta åtgärder för att begränsa olika myndigheters uppgiftsinsamlande. Jag tycker inte att det är självklart att kollektivet, i form av kommuner, landsting och riksdag och dess olika myndigheter, har en större rätt till uppgifter om den enskilde än vad den enskilde själv har. Det vore en god sak om vi tillämpade den omvända formuleringen och sade oss att det faktiskt är den enskilde som i första hand har rätt till personuppgifter. Då är frågan inte i första hand hur man skall skydda det som är insamlat. Det är visserligen en oerhört viktig sak, och det är bra att civilministern tänker i den riktningen, men ännu mer grundläggande är det att se över vilka typer av uppgifter som myndigheter i olika sammanhang skall ha rätt att samla in. Om det är så att civilministern anser att det finns sakliga skäl för människor att vara oroliga för sin integritet, och om han också anser att människors integritet de facto blir lidande av alltför mycket uppgiftsinsamlande, då borde han också vara beredd att vidta åtgärder för att begränsa uppgiftsinsamlandet. Därför skulle jag än en gång vilja ställa frågan: Anser inte civilministern att det finns anledning att vidta åtgärder för att begränsa myndigheters rätt att samla in uppgifter? Om civilministern inte är beredd att vidta åtgärder är det, som jag sade tidigare, mer en terapeutisk politik, för att lugna människorna, än en politik för att stärka deras integritet som regeringen för.
Herr talman! Jag vill till Gunnar Hökmark säga att det från regeringens sida inte bara handlar om att försöka komma undan en svår problematik. Vi tar integritetsfrågorna på allvar. Som jag framhöll i mitt svar när det gäller mängden av uppgifter som myndigheterna samlar in är det inte alldeles lätt att på en gång säga att vi kan begränsa på det ena eller det andra området. Vad jag skulle önska i den svenska debatten var att man hade större förståelse för avvägningsproblematiken, dvs. insåg att det i en demokratisk stat också finns ett berättigat intresse av att få in uppgifter för forskning och statistiska ändamål. Det skrämde mig litet när man från vissa partiers sida inte var beredd att fortsätta med folkoch bostadsräkningen, för att ta ett exempel. Vi behöver en nyanserad diskussion i dessa frågor. Jag kan förstå att allmänheten kan uppfatta det som stötande att t.ex. ett enskilt landsting går ut och frågar om medborgarnas levnadsvanor när det gäller rökning och andra sådana saker. Det kan kanske vid första påseendet tyckas vara ett stort ingrepp i den enskildes integritet. Men samtidigt skall vi veta att svensk hälsooch sjukvård, för att följa den av riksdagen beslutade nya hälsooch sjukvårdslagen, nu arbetar sig fram till en förebyggande hälsopolitik. Ur denna synvinkel kan det för den framväxande epidemiologin och andra vetenskaper vara av stort intresse att få ett sakunderlag med Jag hoppas att vi på denna punkt skall få en seriös diskussion. Jag tillhör inte dem som tycker att myndigheter skall samla in uppgifter i onödan. Om jag när jag i olika tal pratar om dessa frågor säger detta tror jag att det kan bidra till att vi får en seriös debatt. Det skrämmer mig att vi skulle kunna hamna i en situation där samhället inte kan samla in för forskning och statistiska ändamål mycket viktiga uppgifter enbart på den grunden att det i dessa avseenden förs en för ytlig och för massmedial diskussion, som oroar allmänheten. Så ser jag, herr talman, på problematiken.
Herr talman! Jag tror att risken för att människor skall bli mer och mer ovilliga att svara på olika myndigheters frågor är större ju mindre man bryr sig om att begränsa den totala uppgiftsinsamlingen. Många av de reaktioner som vi har kunnat se mot sådant som alla bedömer vara relativt oskyldig information beror på att det offentligas företrädare i olika sammanhang inte gör en gallring när det gäller vilka uppgifter som de egentligen kan ha rätt att ställa krav på att få in. Herr talman! Det vore bra om civilministern och regeringen i övrigt såg på dessa frågor inte bara ur myndigheternas aspekter och deras intresse av en effektiv verksutövning och en effektiv utövning av den offentliga makten, utan också från den enskildes synpunkt. Det kunde vara en god sak om man utgick från att det är enskilde som har rätten till uppgifterna om det egna privatlivet. Då skulle det också kunna vara rimligt att civilministern någon gång anvisade åtgärder för att genom att begränsa myndigheternas uppgiftsinsamlande ge människor en större rätt till sitt privatliv. Det är trots allt viktigt, för myndigheter och andra, att den statistik som vi har i Sverige är fullgod.

Herr talman! Christer Nilsson har frågat mig vilka åtgärder jag överväger för att öka trafiksäkerheten på vägsträckan Norrköping-Norsholm. För att besvara Christer Nilssons fråga vill jag kort beskriva vägplaneringssystemet. Byggande av statliga vägar sker enligt prioriteringarna i de tioåriga vägbyggnadsplanerna. Länsvägplanerna fastställs av resp. länsstyrelse och riksvägplanen av vägverket. Vägbyggnadsplanerna för åren 1984-1993 omfattar i princip allt statligt vägbyggande. Under åtskilliga år har vägbyggandet använts för att bl.a. stärka sysselsättningen. För att få en riktig prioritering av detta vägbyggande, även från vägsynpunkt, tillämpades i de nu fastställda vägplanerna en ny princip. Ramarna för planerna vidgades till att omfatta inte bara vägbyggande med ordinarie vägmedel utan även sådant vägbyggande som primärt sker avt.ex. beredskapseller sysselsättningsskäl. Med denna nya princip har vi fått en väl sammanhållen prioritering av det statliga vägbyggandet. Detta innebär dock att när vägverket gör upp sin årsbudget, som baseras på ordinarie vägmedel och redan beslutade sysselsättningsinsatser, sker detta för en byggvolym som vanligtvis är mindre än planeringsvolymen. Beroende på den totala medelstilldelningen kan detta således innebära att de i planerna angivna byggstarterna måste senareläggas eller tidigareläggas. Vägverket skall därvid följa prioriteringarna i vägbyggnadsplanerna. En ombyggnad av väg E 4 mellan Norrköping och Norsholm har prioriterats in i vägbyggnadsplanerna med planerad byggstart år 1986. Jag vill avslutningsvis framhålla att jag delar Christer Nilssons bedömning att en sådan ombyggnad är mycket angelägen.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga om trafiksäkerheten på E 4-an mellan Norrköping och Norsholm — ett svar som jag uppfattar som klart positivt. När jag förra gången, vintern 1982, aktualiserade frågan fanns det en tragisk bakgrund. Då hade sex människor omkommit under en månad på den här 2 mil långa delen av E 4-an. Alla de olyckor som skett på den aktuella vägsträckan har kostat samhället miljontals kronor. De mänskliga tragedier som olyckorna orsakat går naturligtvis inte att mäta. Den vägsträcka vi nu diskuterar är smal, kurvig och backig, och där finns flera broar. I mörker och halka är det en väg med många dödsfällor, vilket också olycksstatistiken vittnar om. Denna olycksdrabbade flaskhals på E 4-an måste så snart som möjligt byggas om till motorväg. Trafikbelastningen är hög, eftersom Norrköping är ett kommunikationscentrum. Nämnas bör i sammanhanget att vägsträckan mellan Norsholm och Linköping är motorväg. Även om det — i ett ansträngt budgetläge — skulle kosta några hundratal miljoner kronor att bygga en motorväg mellan Norrköping och Norsholm, skulle ett sådant bygge löna sig samhällsekonomiskt. Olyckorna skulle minska, näringslivets transportkostnader skulle sjunka och arbetslösa byggoch anläggningsarbetare skulle få jobb. Mot den här bakgrunden är det förvånande att inte vägsträckan Norrköping-Norsholm fanns med i vägverkets långtidsplan. Herr talman! Jag tolkar statsrådet Boström så, att han anser att trafiksäkerheten på vägsträckan Norrköping-Norsholm måste förbättras och att en motorväg bör börja byggas 1986 eller kanske redan i år. Punktinsatser eller marginella förbättringar är knappast någon lösning enligt min mening. Jag hoppas att ordet ombyggnad i statsrådets svar innebär en motorväg. Länsmyndigheten i Östergötland är beredd att sätta spaden i jorden så snart statsmakterna ger klartecken för ett bygge.
Herr talman! Som komplettering av mitt svar kan jag upprepa det jag påpekade, att även jag anser det vara angeläget att bygga om sträckan Norrköping-Norsholm, utifrån trafiksäkerhetssynpunkt liksom utifrån näringslivets behov av rationella transportleder. Låt mig bara säga att i den händelse det skulle tillkomma extra medel för vägbyggande måste nog ett sådant här projekt ifrågakomma.

Herr talman! Jörgen Ullenhag har frågat mig om vilka åtgärder som har vidtagits och kommer att vidtas för att förhindra en upprepning av tidigare vintrars förseningar och störningar i tågpendeltrafiken mellan Uppsala och Stockholm. Jag vill först understryka vikten av en punktlig tågtrafik. Skall SJ vara konkurrenskraftigt och attraktivt måste tågen gå och komma i tid. Alltsedan den kaosartade vintern 1981-1982 har tågförseningarna minskat. Bakom den här utvecklingen ligger statsmakternas kraftiga satsningar på investeringar i järnvägen. Som jag tidigare upplyst Jörgen Ullenhag här i kammaren har också en rad åtgärder vidtagits för att förbättra tågtrafiken mellan Uppsala och Stockholm. SJ har t.ex. organiserat om och höjt sin snöberedskap väsentligt. Personalen har förstärkts och den maskinella utrustningen har förbättrats. Ett stort antal växlar på linjen har byggts in och försetts med elektrisk värme. Tidtabeller och trafikuppläggning har vidare ändrats för att ge ökade möjligheter att hålla tider trots eventuella tågstörningar. Till nästa vinter kommer dessutom de flesta Uppsalatåg att få dubbla lok; ett i vardera ändan av tågsättet, vilket ger en förbättrad tågföring. Tyvärr kan jag dock inte lova Jörgen Ullenhag att tågstörningar inte kommer att hända igen. Däremot kan jag lova att SJ prioriterar arbetet med att komma till rätta med tågförseningarna. Som ett exempel på statsmakternas stöd i detta arbete vill jag slutligen än en gång erinra om den överenskommelse som träffats mellan staten, SJ och Stockholms läns landsting om spårutbyggnad i Storstockholm. Uppsalatrafikens punktlighet beror nämligen till stor del på om spårkapaciteten är tillräcklig här i Stockholm. Överenskommelsen om utbyggd kapacitet kommer därmed även tågtrafiken mellan Uppsala och Stockholm till godo.

Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret. Bakgrunden till min fråga var de besvärliga förseningar i pendeltrafiken mellan Uppsala och Stockholm som inträffade i början av januari i år. Under många tidigare vintrar har, som framgår av kommunikationsministerns svar, tågtrafiken mellan Uppsala och Stockholm varit utsatt för svåra störningar. Det har varit mycket besvärande förseningar, antalet sittplatser har många gånger inte räckt till och dessutom var informationen i samband med tågförseningarna dålig. Liksom kommunikationsministern vill jag gärna understryka att situationen har blivit mycket bättre. Som helhet har förseningarna blivit färre än under vintrarna 1981 och 1982. Det var mot den bakgrunden som förseningarna under mellandagarna — det rörde sig om flera dagar — kom som en överraskning för de många tusen Uppsalapendlarna. Många fruktade då att man möjligen skulle riskera en återgång till tidigare vintrars pendelelände. Jag har full förståelse för att kommunikationsministern inte kan lova att tågförseningar aldrig kommer att kunna inträffa, och samma förståelse har säkert alla de 5 000-6 000 tågpendlarna mellan Uppsala och Stockholm. Vad pendlarna gärna vill försäkra sig om är att SJ vidtar alla tänkbara åtgärder för att undvika tidigare vintrars besvärliga störningar. Jag sade i en frågedebatt med kommunikationsministern för drygt två år sedan att det svar om pendeltrafiken som jag då fick av Curt Boström ingav hopp inför framtiden. Curt Boström sade vid det tillfället att informationssystemet skulle förbättras, och han påminde om att en avisningshall just skulle tas i bruk. Också det svar som jag har fått i dag är tillfredsställande. Det är bra att kommunikationsministern nu har gett oss en redovisning av de åtgärder som SJ har vidtagit och står i begrepp att vidta när det gäller Uppsala-Stockholmtrafiken. Det är viktigt för valfriheten vid avvägningen beträffande bostad och arbetsplats att vi har högklassiga kommunikationer längs hela axeln Stockholm-Uppsala. Ingen som inte själv vill flytta från Uppsala till Stockholm skall behöva göra det på grund av att kommunikationerna fungerar dåligt. Jag noterar också med stor tillfredsställelse att kommunikationsministern nu nämner att de flesta Uppsalatåg till nästa vinter skall få dubbla lok, vilket ytterligare kommer att kunna minska risken för förseningar. Det är egentligen bara en enda fråga som återstår: SJ:s beredskap vid väderomslag. SJ har ju en sådan beredskap, och det framgår av svaret att den successivt har förbättrats. Utan att vara expert vågar jag dock påstå att det borde vara möjligt att ytterligare förbättra beredskapen för denna beredskap, om jag får uttrycka mig så. Det borde gå att vid väderomslag sätta in beredskapsåtgärderna tidigare än vad som ibland har varit fallet i det förflutna. Än en gång: Jag tackar kommunikationsministern för svaret på min fråga.